Herr talman! Civilministern behagade missuppfatta mig litet grand. När jag utgick från 1982 gjorde jag det därför att då inleddes en serie beslut som harlett till koncentration. Jag tror att regeringen är överraskad över hur stark den här koncentrationen blev. Den slår nu ut i en stark överhettning, som ger löneglidning på den privata sektorn — som i sin tur smittar och ger löneglidning i den offentliga sektorn. Så får man i gång inflationen, och situationen närmar sig nu den som rådde 1973. Om vårdanställda och andra kommunanställda upplevde att de fick ett bra tvåårsavtal kanske de, när de vid utgången av 1989 jämför det med vad som hänt på grund av överhettningen inom andra avtalsområden, inte kommer att vara så nöjda. Jag beklagar att inte regeringen har lyssnat på centerförslaget att lägga en investeringsavgift på 25 Jo på kontor och industrier i överhettade områden, som man har gjort i Finland. Jag tycker alltså egentligen synd om civilministern. Det är dåligt bäddat för hans framgångar på en del av hans ansvarsområde. 2 Sedan till den kommunala skatteutjämningen. Tror civilministern att landsting och kommuner i låginkomstlän som Halland m.fl., som hade en skatteutjämning på 102 och får den sänkt till 100, tycker att det är en bra reform när den följs av skattehöjningar och de dessutom ligger lägre än andra i kommunalt serviceutbud? Jag tror inte att de tycker att det är bra. När de jämför tillväxten i sitt skatteunderlag finner de att den bara är hälften av vad tillväxten är i skatteunderlaget i Stockholmsregionen. Och här skedde inget ingrepp som berörde t.ex. landstinget — men där skedde ingrepp, trots att man ligger 20 Jo under i inkomster. Centern tyckte att det var bra med satsningarna på Bergslagen, inlandet i övrigt och Blekinge. Civilministern talade om avreglering. Jag vill då ställa en fråga till honom. I Norge och Danmark har man övergett specialdestinationen av bidrag och resp. parlament är nöjda. Där är amten, fylkena och kommunerna nöjda. Alla är nöjda. Varför kan inte regeringen slå in på den linjen?

Herr talman! Det var tråkigt att civilministern inte kunde delta i debatten om det är avsnittet från början. Jag vill varmt anbefalla mitt huvudanförande, som innehöll många goda råd till civilministern. Jag lyssnade uppmärksamt på civilministerns anförande, och efter en pliktskyldig eloge till sin företrädare hade han en ganska svidande vidräkning med de insatser som denne gjort under de sex år som gått. Nu skulle det bli mer operativt, det skulle bli mer konkret och takten skulle öka. Det är utomordentligt bra. Vi har haft sex förlorade år när det gäller förnyelsearbetet i den offentliga sektorn, och det finns all anledning att nu öka takten. Det framgick av civilministerns anförande att socialdemokraternas största problem är skillnaden mellan retoriken och realiteten. Socialdemokraterna behöver för sin mobilisering i valtider och för att hålla temperaturen uppe i rörelsen säga vissa saker, använda vissa ord, som man sedan i vardagsarbetet inte lever upp till. Exempelvis säger civilministern: ”Vi motsätter oss en kommersialisering”. Det är ett sådant ord som man kan använda med negativa förtecken — det kan också jag göra — därför att det för tankarna till orättvisor, orimliga vinstnivåer osv. Men problemet är att det finns en del människor som inte uppfattar dessa nyanser. Det finns partivänner till Bengt K Å Johansson som kommer att uppfatta uttalanden av den här typen som ett nej från den socialdemokratiska partitoppen till alternativ i den kommunala verksamheten. Då kommer de att fundera i Timrå: Var det fel när vi sålde bussbolaget till Linjebuss? De kommer att fundera i Kopparbergs läns landsting: Var det fel att lägga ut sjukhusmaten på Falu lasarett till SAS Service Partner? De kommer att fundera i Östergötlands läns landsting: Var det fel att lägga ut ett primärvårdsområde till ett privat vårdföretag? De kommer att fundera i Boxholm: Var det fel att lägga ut skolmaten till ett privat måltidsföretag? — Alla dessa kommuner och landsting har socialdemokratisk ledning. De har vågat bryta nya vägar, men de har också fått kritik för det. Risken med den typ av uttalanden som Bengt K Å Johansson gör är att hans partivänner uppfattar att nu också civilministerns fördömelse har drabbat dem. Jag vill fråga Bengt K Å Johansson: Gör de socialdemokratiska kommunalpolitiker som lägger ut verksamhet på entreprenad för att pressa kostnader, för att få in nya idéer i verksamheten, rätt eller fel?

Herr talman! Jag har förgäves, som jag sade i mitt anförande, sökt i regeringsförklaringen för att hitta förslag om hur regeringen vill komma till rätta med krisen inom den offentliga sektorn. Civilministern säger inte heller här i sitt anförande ett ord om krisen i den offentliga sektorn. Anser civilministern att krisen inom exempelvis sjukvården nu är övervun nen? Civilministern anklagade Börje Hörnlund för att inte ha varit ute i valrörelsen och tittat på verkligheten, men jag undrar: Har civilministern varit ute och tittat på sjukvården under sommaren? Situationen är faktiskt ännu värre nu än den var i våras, när vi anordnade en extra debatt här i riksdagen just med anledning av sjukvårdskrisen. Fler vårdplatser står stängda i dag på grund av personalbrist än då. Recepten som civilministern kom med för den offentliga sektorn var att kvaliteten skulle höjas och kvantiteten skulle få stå tillbaka. Men hur går det att lösa sjukvårdens problem på det sättet? Kvantiteten måste ju öka för att vi skall kunna ta hand om de växande vårdbehoven och de växande operationsköerna. Och hur skall vi klara hemtjänstens problem om inte hemtjänsten skall få öka kvantitativt? Där är kvaliteten direkt avhängig av kvantiteten. Kvaliteten skulle höjas genom omprövningar och effektivisering. Civilministern sade att när behoven minskar inom ett område skall medel föras över till andra områden, där behov finns. Det låter bra. Men då undrar jag: Var är behoven så små inom den offentliga sektorn att det finns medel att föra över för att täcka de enorma behoven inom sjukvård och äldreomsorg, om det nu inte skall få tillföras nya pengar? Personalpolitiken är viktig och lönepolitiken är viktig, säger civilministern. Det är vi överens om. Men hur går detta ihop med att regeringen sätter lönetak på den statliga sidan som sedan skall vara normgivande för hela den offentliga sektorn? Om lönetaket verkligen slår igenom, så att det får effekt, kommer det att bli förödande konsekvenser för möjligheterna att rekrytera personal. Om lönetaket inte får effekt, dvs. att lönerörelsen ger ett bättre resultat, undermineras den offentliga verksamheten.

Herr talman! Jag skall med glädje läsa igenom förste vice talmannens anförande och ta del av de tankeväckande och nyanserade resonemang som där sägs återfinnas. Jag skall också, Lars Leijonborg, självfallet läsa igenom de goda råd som fanns i Lars Leijonborgs anförande. Låt mig till förste vice talmannen säga att jag anser att det finns en mycket stor risk förenad med de system som moderaterna vill införa. Jag tror att vi har åskådliggjort detta för de svenska medborgarna — valresultatet tyder på det.

Alla hittills existerande system av den här arten tyder på att det är så, och jag tycker att när moderaterna försöker utveckla hur de tänkt sig systemen, bekräftas bara att det förhåller sig på det här sättet. Jag tycker att det vore bättre, Ingegerd Troedsson, att tala i klartext och säga att det handlar om att man skall få använda sina ekonomiska resurser på det här viset och köpa sig till en extra standard, om man har dessa resurser. Det är ett annat synsätt än det vi har. Börje Hörnlund tycker synd om mig som civilminister. Det är dåligt bäddat, säger han. Jag tycker inte det. Det har hänt ganska mycket under de senaste sex åren, och det finns en bra grund. Jag ligger rätt hyggligt, tycker jag, men jag skall resa mig upp och försöka gå vidare också. Det ingår i jobbet. Jag förstår fortfarande inte, om vi nu skall uppehålla oss vid den saken, hur Börje Hörnlund kan se det som har hänt som någonting negativt. Han säger att det är en koncentration till storstäderna. Så är det inte. Vi har en överhettning i storstäderna, det är sant. Detta har vi problem med, och därvidlag skall vi återkomma till riksdagen med förslag. Men det har skett en nivåhöjning som har betytt allra mest för de kommuner, de områden och de orter som hade det riktigt dåligt i början av 80-talet. Det är detta som är så glädjande, och jag har svårt att förstå att Börje Hörnlund inte kan ge några positiva omdömen, att det här har varit lyckosamt för människor i glesbygd, i Norrland och på andra håll. Vi kommer nog att få se att vi måste bromsa upp i de överhettade regionerna, och vi har redan vidtagit ett antal åtgärder i den riktningen. Men vad som har skett är framför allt en utjämning av människors möjligheter att få jobb och få inkomster, och det gläder oss mycket. Begreppet kommersialisering tycker jag är viktigt att hålla fram, Lars Leijonborg. Vi har på några centrala områden av välfärdspolitiken etablerat en annan inställning än att det kommersiella synsättet skall vara övergripande och genomgående. Detta är ganska viktigt. Jag tycker inte, och då vill jag svara direkt på Lars Leijonborgs fråga, att de kommuner gör fel som använder entreprenader på områden där man ser att här kan vi mycket strikt avgöra att vi får det och det, och det finns inga problem när det gäller rättvisesynpunkter. Vi har här i landet exempelvis alltid anlitat privata företag när stat och kommun har byggt på egen hand. Detsamma gäller en rad andra verksamheter. Ibland tycker jag att debatten verkar oerhört stel, som om det vore bara svart eller vitt. Så är det inte, utan det finns i stor utsträckning verksamhet i privat regi långt inne i de offentliga sektorerna. Ja, det har jag i hög grad varit. Hon undrar om jag inte märker någon kris inom den offentliga sektorn. Ja, vi har brist på personal inom sjukvården och på andra håll. Vi har stora ambitioner, men jag kan också se att vi fullföljer utbyggnadsprogram som är ganska omfattande, och vi har faktiskt ökat det antal personer som får höftledsoperationer, starroperationer, hjärtoperationer osv. Detta är ett viktigt uttryck för hur välfärden förbättrats. Det finns anledning, Margé6 Ingvardsson, att i viss utsträckning föra diskussionen med utgångpunkt från att vi får en brist på grund av att vi utnyttjar våra resurser så hårt. Det är då svårt att tillföra nya medarbetare till många sektorer, inkl. sjukvården. Det handlar alltså inte om pengar i så att säga gammaldags mening, utan det handlar om var vi kan få dessa nya krafter för verksamheten. Vår politik är inställd på att öka resurserna inom sjukvård och omsorgsverksamhet. Det är därför jag tycker det är så viktigt och så fascinerande att diskutera förändringar och ökad effektivitet inom den statliga sektorn just för att bereda den kommunala sektorn, framför allt sjukvård och omsorg av olika slag, ett ökat utrymme i verksamheten framöver. Detta behövs, det har Margö Ingvardsson alldeles rätt i.

Herr talman! Det gläder mig att statsrådet skall läsa mitt anförande. Då tror jag att han inte heller behöver vara så rädd för att vårt system skulle innebära att vissa grupper skulle kunna köpa sig en särskild högre standard och att det skulle bli risk för klyftor. Se på t.ex. tandvården, där Sverige har ett system som det vi förespråkar, så att alla är tandvårdsförsäkrade. Är det någon som vill köpa sig en högre tandvårdsstandard får man gå till en tandläkare som står utanför försäkringen. Vårt system med en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring praktiseras sedan länge bl.a. i Tyskland, och där finns inga köer på alla de viktiga områden där vi i Sverige har mycket omfattande köer. Så några ord om detta med skiktning. Hur är det i dag, med den imponerande njugghet som i Sverige visas mot privata skolor, om de över huvud taget får några statsbidrag? Är det inte då det uppstår en risk för skiktning? Med vårt system, där statsbidraget följer eleven, uppkommer inte den risken. Ta barnomsorgen, där civilministern nämnde den utbyggda föräldraförsäkringen. Den är ett strålande exempel på ökade klassklyftor. De sämst ställda får enligt ert förslag en förbättring på 11 000 kr., de bäst ställda får en förbättring på 125 000 kr. Därutöver kvarstår i all sin prakt den stora klyftan mellan det stöd som kommunala daghem får — 60 000 kr. per plats — och det stöd som de föräldrar får som vill eller måste ordna sin barnomsorg själva —0 kr. — herr civilminister, 0 kr. i stöd! Tala om skiktning, tala om orättvisa! Det är detta vi vill råda bot på. Jag har det bestämda intrycket att civilministern är mycket angelägen om att verkligen få en konkurrens i bästa bemärkelse, en trivselskapande konkurrens, och att han vill att vi bättre skall kunna ta vara på alla dem som jobbar inom de här viktiga yrkena. Men skall man komma till rätta med detta och kunna ge alla en ordentlig valfrihet, skall man kunna undvika skiktning och ökade klasskillnader, då tror jag att civilministern gör utomordentligt klokt i att närmare studera våra konstruktiva förslag.

Herr talman! Civilministern säger att allt inte är enbart svart eller vitt utan att det förekommer entreprenader på många håll. Det har sagts tidigare i dag att debatten är onyanserad och att det på somliga låter som om privatisering är bra i sig osv. Min uppfattning är att debatten är onyanserad framför allt från dem som på vissa håll i landet går till attack mot lösningar som bygger på privata företagare. De kommunala beslutsfattare för olika partier som har vågat gå in för entreprenadlösningar utsätts för mycket häftiga angrepp - jag nämnde några av dem tidigare.

Det är självklart att det finns en bred majoritet i Sveriges riksdag för att de insatser som görs inom den offentliga sektorn görs av fördelningspolitiska skäl. Det är klart att om en del av produktionen övertas av andra producenter får det inte innebära att de fördelningspolitiska ambitionerna sänks. Jag förmodar att det är en sådan misstanke som ligger bakom civilministerns användning av ordet kommersialisering. I den meningen är vi överens. Men sanningen är att det finns politiska motsättningar mellan oss på detta område, även om jag noterade finansministerns formulering i gårdagens debatt när han sade om den offentliga sektorns problem att konkurrensen kan ökas mellan olika lösningar och alternativ, även inom den offentliga sektorn. Med gängse tolkning av ordet även måste det betyda att finansministern är öppen för att lägga ut verksamheter från offentlig regi till privat. Det vore bra om civilministern bekräftade att detta är också hans åsikt. En sak som regeringen kan göra i denna riktning är att avskaffa lex Pysslingen, som hindrar alternativ på ett viktigt område. Bengt Westerberg ställde frågan i går till statsministern men fick inget svar. Kanske kan civilministern svara i dag: Kommer regeringen att föreslå ett avskaffande av lex Pysslingen?

Herr talman! Jo, civilministern, jag är glad åt den internationella högkonjunkturen, jag är glad åt oljeprisfallet. Det har faktiskt varit bra för hela Sverige.

Har mer än hälften av ungdomarna från en mängd kommuner försvunnit till överheta områden, är det klart att det också blir en bättre arbetskraftssituation även i dessa kommuner. De kommunerna är också låginkomstområden med låg köpkraft relativt sett och med pensionärsandelar på 30-35 970 av kommunbefolkningen. Jag bara vädjar om att åtstramningen skall riktas på rätt sätt. Sedan regeringen väl har lagt fram sitt förslag brukar det tyvärr vara litet att göra åt det. Jag har dock den mycket starka känslan att överhettningsskadorna redan har skett, och jag beklagar det. Regering och opposition måste se lika på önskan att det skall gå bra för Sverige, men jag tror att överhettningsskadorna tyvärr redan har skett. Detta är inte en regionalpolitisk debatt. Jag har tagit upp dessa frågor för att det som sker i de överheta regionerna inte är bra för gamla och sjuka och för deras möjligheter att få vård. Personalbrist ger köer och lidande och drar dessutom i gång en löneglidning som vi diskuterat flera gånger. I slutomgången är den löneglidningen till nackdel för alla. IT övrigt vill jag instämma i fru Troedssons inlägg om föräldraförsäkringen.

Herr talman! Visst har civilministern rätt i att vi nu opererar fler höfter. Jag kan tillägga att vi också opererar fler ögon och fler kranskärl. Men det innebär inte att vårdkrisen är löst. Samtidigt ökar behoven på en rad områden inom sjukvården. Vet civilministern t.ex. hur lång väntetiden är för en kvinna som har fått framfall? Den är för närvarande två år på de flesta ställen i landet. Vet civilministern hur länge en man får vänta på att komma till en urolog med sina underlivsbesvär? Det är också cirka två år. För bråckoperationer, för åderbråck och andra åkommor som inte är direkt livshotande men som Prot. 1988/89:12 medför ett enormt lidande hos de drabbade, är det också flera års väntan. 20 oktober 1988 Det är inte acceptabelt. Hur skall sjukvården få pengar för att komma till rätta med vårdkrisen? Jag frågade: På vilka andra områden inom den offentliga sektorn är behoven nu tillgodosedda, så att den sektorn kan överföra pengar så att det räcker för sjukvårdens och hemtjänstens behov? Det var ju det civilministern sade: Det skulle inte tillföras nya resurser utan det skulle ske omprioriteringar. Jag vill veta hur dessa omprioriteringar skall ske för att sjukvård och äldreomsorg skall få pengar. Frågan om personalrekryteringen och personalkrisen är inte bara en fråga om pengar, säger civilministern. Jo, det är det visst det — till stor del. Fråga personalen! Vad är det man säger? Jo, lönerna är för låga inom vårdområdet och arbetstiderna för dåliga. Att rätta till de här sakerna kostar pengar. Mina frågor till regeringen och civilministern är: Vad är beskedet till den offentliga sektorn? Skall det också i fortsättningen sättas lönetak som är ett direkt hot mot hela vår offentliga sektor och mot möjligheten att få tag på personal till vårdoch omsorgsområdet?

Herr talman! Det är på sätt och vis intressant att Margé Ingvardsson och förste vice talmannen argumenterar ganska likartat: Det förhållandet att vi har köer inom sjukvården skulle vara ett uttryck för att vi har en kris! Slutsatsen måste då vara att där det inte finns några köer, där finns det heller inte någon kris. Länder som har en dåligt utbyggd sjukvård eller ett sådant system att människor av ekonomiska skäl inte kan ta i anspråk de sjukvårdsresurser som finns har alltså inga sjukvårdsbehov som skulle förtjäna benämningen kris! Vi har en annan syn på detta. Vi har här i landet också bostadsköer, trots att vår bostadsstandard övergår det mesta vid en jämförelse. Slutsatsen skulle alltså vara att det bara gäller att sänka ambitionerna; då får vi inte de här bekymren! Vi har här i landet sedan länge ett läge med brist på arbetskraft. Den ger sig till känna på en rad områden, inte minst sjukvårdens. Det låter på Margö Ingvardsson som om det bara vore fråga om pengar. Det är det inte. Det är fråga om att vi faktiskt har sådana ambitioner när det gäller sysselsättningen att vi får köproblem. Vi hade mycket lätt att rekrytera personal till sjukvården när vi hade hög arbetslöshet, men det ser inte jag som ett mått på hur vi lyckats i våra ambitioner eller som ett uttryck för om vi har eller inte har en kris inom den offentliga sektorn eller sjukvården. Jag har en helt annan mening än förste vice talmannen i frågan, huruvida det finns en risk att åstadkomma klassklyftor om man t.ex. bygger upp ett privat skolsystem. Det finns så mycket av den arten att studera där man har | tillämpat det systemet att jag inte behöver argumentera särskilt mycket för det här i kammaren. Jag har också försökt sätta mig in i de förslag som I moderaterna har fört fram, och jag blir mer och mer övertygad om att de från | rättvisesynpunkt leder fel. Därför bör vi inte gå över till sådana system. Vi har inte 33 etablerat något lönetak på den statliga sektorn — vi har haft en utgiftsram. Jag tror att det är ett bra system för att föra ned ansvaret för hela ekonomin på myndigheterna. Verksamhet och ekonomiskt ansvar hör samman. Det är bra om man, när det gäller ansvaret för avtalen, ansvaret för effektiviteten och ansvaret för hur man använder de resurser som man har, får till stånd en diskussion och en planering på de olika myndigheterna. Verksamheten blir då bättre än om fördelningen görs via centrala beslut, dvs. genom avtalsrörelser av det gamla slaget. Börje Hörnlund! Jag tycker att det nästan är litet dumt att fortsätta debatten om att det skulle vara den internationella högkonjunkturen som på något sätt hade lyft landet. Då skulle det ju inte vara något problem i länder som Holland, Belgien, Danmark osv. Då skulle det inte komma några människor från Danmark och söka jobb i Sverige. Men den internationella högkonjunkturen har inte varit starkare än att arbetslösheten i Europas länder under den här perioden har ökat. Det måste väl ändå vara en indikator som Börje Hörnlund kan avläsa. Det är inte så att det som vi har upplevt i Sverige har skett också i länderna runt omkring oss. Jag får nästan intrycket att Börje Hörnlund litet lustfyllt skildrar den tid då det gick att rekrytera folk utan några problem. Men det var också den tid då vi hade arbetslöshet, Börje Hörnlund. Det tycker jag man skall uppmärksamma.

Jag tror att det är nyttigt att jämföra olika verksamheter, t.ex. att pröva entreprenader i verksamheten, och det görs också i stort mått. Men det som för mig framstår som helt avgörande vid en diskussion om den offentliga verksamheten är att vi nu har stora resurser inom stat och kommun. Vi kan inte räkna med att kunna oupphörligt tillföra de sektorerna nya resurser i form av arbetskraft från andra sektorer. Framöver blir det slagsmål om ungdomskullarna och de nya människor som kommer in på arbetsmarknaden. Men vi kan få ut mer i kvalitet och effektivitet av de möjligheter vi har. Det är det som jag ser som den stora, intressanta och utmanande uppgiften framöver, förbättra utbytet och effekterna av den stora och fina verksamhet som vi har i stat och kommun.

Herr talman! Först några grundfakta och några reflexioner i anslutning till jordbrukspolitiken och jordbruksfrågorna. Jag vill först slå fast att lantsbruksnäringarna — dit räknar jag jordbruk, skogsbruk och fiske — är en mycket viktig del i svenskt näringsliv. Det är få näringar som är så beroende av att man har en helhetssyn när man tar ställning till de olika delproblemens lösning. Det är ingen näring som är så beroende av långsiktiga beslut som lantbruksnäringarna. Näringarna är alltså beroende av andra politiska beslut än rent jordbrukspolitiska. Det beroendet är mycket stort. Jag vill också konstatera att skogen och skogsindustrin från flera synpunkter är en av landets allra viktigaste näringar. Det är den näring som tillför landet störst exportinkomster, netto räknat, och den har stor regionalpolitisk betydelse. Jag vill också konstatera andra fakta. Lantbruksnäringarna — främst skogen och skogsindustrin — är mycket energikrävande och är beroende av riklig tillgång till energi till rimliga priser. När kärnkraften avvecklas — om den kommer att avvecklas — måste detta energibortfall till viss del ersättas av något annat. Med de miljökrav som vi i dag ställer är biobränslena de mest intressanta, och då ställer jag frågan: Är svenskt jordbruk och svensk åkermark i den situationen en belastning eller en tillgång? Mitt svar är att de måste vara en tillgång. Jag sade att skogen har väldigt stor regionalpolitisk betydelse. Över huvud taget har lantbruksnäringarna mycket stor betydelse. De är vår i särklass mest decentraliserade näring, från renskötseln i norr till spannmålsodlingen i Skåne. Man talar i dag om att hela Sverige skall leva, och det förutsätter enligt vår syn i moderata samlingspartiet att det finns lantbruksföretag som är aktiva uteibygderna. Det förutsätter också att man ger möjligheter för andra att bo och verka i glesbygderna. Det viktigaste när vi talar om regionalpolitik och landsbygdspolitik är att få folk att bo och verka på landsbygden. Det är inte säkert att de skall ägna sig åt lantbruksproduktion, utan det kan vara andra saker också. Något som jag har stött på — och jag tycker att de frågorna har trängt på mer i den senaste valrörelsen — är att den sociala aspekten betonas ute i glesbygderna. Ensamheten, barntillsynen och den sociala omsorgen, som har diskuterats inom det föregående ämnesområdet i den här debatten, spelar en allt större roll, och jag tror att vi måste uppmärksamma den situationen betydligt mer. Jag konstaterar också att kommunikationerna och transporterna är av utomordentligt stor betydelse. Lantbruksnäringarna är i praktiken en fråga om transporter. Både jordbruket och skogsindustrin är en transportfråga. Om vi skall hålla landsbygden levande fordras ett bra vägsystem och vettiga priser på drivmedel. Skall man bo och verka på landsbygden, fordras det goda kommunikationer, bra vägar och möjligheter att pendla för att kunna klara sin försörjning. Det är några av de reflektioner jag gör — det finns många fler — när jag försöker ta ställning till jordbrukspolitiska frågor. Regeringen säger i sin regeringsdeklaration att man vill fördjupa samarbetet med EG på alla samhällsområden. Det är bra. Vi ställer upp på det. Men jag frågar: Gäller det även svenskt jordbruk? Näringen har sagt att den är beredd att konkurrera med EG:s jordbruk om den får konkurrera på lika villkor. Jag ställer en direkt fråga till minister Hellström: Är minister Hellström beredd att uttala sig i frågan om regeringen är villig att låta jordbruket konkurrera på lika villkor? Många lantbrukare skulle i dag säga: Äntligen! Äntligen har jordbruksministern ett lämpligt tillfälle att bringa klarhet om vart regeringens jordbrukspolitik syftar. I det underlagsmaterial som presenterades inför de samtal som regeringen förde med de politiska partierna, näringen och konsumentintressena fick vi en förvarning om vad som skulle komma. Under valrörelsen gav regeringen och jordbruksministern dåliga besked, över huvud taget inga besked om vad som skulle hända. I regeringsförklaringen anges däremot att jordbrukspolitiken är ett av de områden som regeringen tänker åtgärda under den här mandatperioden. Man säger att man vill ha ett livskraftigt jordbruk utan inverkan på miljön — där kan vi köpa principen. Regeringen talar om mindre intensitet, regional fördelning, omställning av stödet, minskad protektionism, dämpad prisutveckling och skärpt livsmedelskontroll. Kort därefter presenterades en rapport till ESO om alternativ i jordbrukspolitiken. Jag vill säga med detsamma att rapporten har vissa förtjänster. Dess beskrivning av den förda jordbrukspolitiken är till vissa delar sann, men de åtgärder som föreslås för att lösa problemen är inte gångbara. När jag läser rapporten och försöker se vilken påverkan den kan få på utvecklingen, erinrar jag mig faktiskt hur det var en gång på 60-talet då det också fanns förslag som man ville genomföra. Jag vill säga att det här förslaget innebär ett gigantiskt experiment i planhushållning under bl.a. miljöpolitisk täckmantel. Jag minns som sagt hur det var på 60-talet, när ekonomiska teoretiker och samhällsplanerare på allvar föreslog att det skulle startas skördetröskdivisioner, som skulle börja tröska i Skåne och sedan arbeta sig vidare norrut genom landet. Man hade fått för sig att jordbrukets kapitalinsatser på maskinsidan var för höga, och här fanns lösningen på det problemet. Teoretiskt sett var det en jättefin idé, men Vår Herre styr klimat och sådant, så teorin fungerar inte i praktiken. Men det fanns förespråkare för ett sådant system. Om jag vill vara drastisk, kan jag säga att rapporten ger en framtidsbild av hur stora kreaturshjordar kommer att drivas fram och tillbaka över landskapet. Förslaget, om det genomförs, innebär en övergång från nuvarande högprislinje, där konsumenten betalar över produktpriset, till en lågprislinje där statliga medel destineras till olika regioner och olika företag och företagsgrupper. Jag konstaterar att fördelningspolitiskt måste förslaget vara svårt att genomföra. Det finns nämligen inte två lantbruksföretag i det här landet som är lika. Administrationen och byråkratin måste bli enorma. Ett av skälen till förslagets genomförande skulle ju vara att man ville ha en avreglering av svenskt jordbruk. Jag säger: En eventuell avreglering kommer att ersättas av en politisk styrning, som är vida värre. Vad betyder det här för näringen? Det betyder, som jag ser det, ett jordbruk där brukarna upplever sig som bidragsmottagare, och det kommer att bli ointressant. Den nya politiken slår hårdast mot de jordbrukare som har de bästa personliga förutsättningarna att genomföra den politik som man egentligen önskar. Ett livskraftigt jordbruk fordrar verkligt kunniga utövare. Vilka kommer att lämna näringen? Det är detta som är det stora problemet. Jo, det är definitivt de brukare som är aktiva och konstruktiva. Det är brukare med utbildning och idéer. Det är de som vill äga, skapa och utveckla och försörja sig som företagare. Går dessa initiativrika människor till ett företag som finansieras genom arealbidrag eller brukarstöd? Engagerar sig dessa unga företagare i ett bidragsföretag? Definitivt är svaret nej. Ministern har tidigare vid olika tillfällen sagt att jordbruket subventioneras med 14 miljarder. Det är en orimlig jämförelse. Det är när man jämför med internationella dumpingpriser. I ESO-rapporten talas om att ersätta gränsskyddet med tullar, och regeringsförklaringen talar om minskad protektionism. Vi vill i moderata samlingspartiet slå vakt om gränsskyddet. Det skall sänkas i takt med jordbruksstödet i andra länder, och målet är ett internationellt avreglerat jordbruk. Vi anser att effektiva jordbruksföretag är bästa skyddet mot konkurrens utifrån och konsumenternas enda garanti för ett lågt livsmedelspris. Jag vill hävda — och det har utvecklats tidigare i debatten här — att dessa företag är lika bra ur miljösynpunkt som ett lågintensivt jordbruk. Vi anser också att staten bör fortsätta att ta sitt bidragsansvar för den överskottsproduktion som behövs för att upprätthålla en rimlig livsmedelsberedskap. I så fall är vi också beredda att verka för att ett fortsatt stöd till jordbruket i Norrland skall kompenseras av regionalpolitiska skäl. I regeringsförklaringen sägs att livsmedelskvalitet och livsmedelskontroll skall skärpas. Det är bra. Den senaste tidens affärer inom livsmedelsindustrin är inte bra för vare sig näring eller industri. Men, herr minister, kommer vi att klara kontrollen av den ökade import av livsmedel som blir en följd av gränsskyddets avskaffande? Kan vi garantera konsumenterna produkter som är producerade enligt samma krav som ställs på den svenska produktionen? Jag förutsätter att svenskt lantbruk skall konkurrera på lika villkor, och att svenska konsumenter skyddas för det vi klassar som olämpliga produktionsmetoder. Det har gått en serie i TV som hette ”Ja visst, herr minister!” Jag har roligt åt den för den är mycket mänsklig. Där har vi en minister som styrs av sin statssekreterare och sitt departement. Men jag vill varna jordbruksministern: Akta sig, Mats Hellström! Risken är stor att historien kan bli verklighet! Frågeställningarna hopar sig. Den optimism som under senaste året verkat komma inom jordbrukarkåren är på väg att brytas av pessimism. Lantbrukarna har klarat animalieproduktionen. Nu återstår spannmålsproduktionen. Vi är beredda medverka till att finna något system som gör att marknadssignalerna kan tränga fram även till jordbrukarna. Det vi nu vill och det näringen väntar på är besked om hur regeringen tänker driva de i regeringsförklaringen nämnda jordbruksfrågorna. Jag vill avsluta med två frågor:

Herr talman! Rapporten från expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, inom finansdepartementet betitlad ”Alternativ i jordbrukspolitiken”, som Sven Eric Lorentzon här har hänvisat till, har väckt berättigat uppseende. När innehållet blev känt kopplades det samman med statsministerns uttalande i regeringsförklaringen om en omställning av jordbruksstödet till former som innebär minskad protektionism. Rapporten anger en total omställningstid på ca 5 år, och regeringsförklaringen tar sikte på innevarande valperiod. En totalomläggning av jordbrukspolitiken genomförd på så kort tid skulle utsätta de människor som den berör för utomordentligt stora påfrestningar, och reaktionen från lantbrukarled har därför blivit stark. Jag önskar, herr talman, i inledningen av mitt anförande lägga fast att jordbruk är en långsiktig verksamhet av stor betydelse för hela vårt samhälle. Den tål inte några tvära kast. Lantbrukarna har anpassat sig efter den politik som har förts och har precis som andra människor ett behov av att känna trygghet i sin verksamhet. När man i massmedia kritiserat priser och kvalitet på livsmedel, kemikalieanvändningen i det moderna jordbruket och dess miljöpåverkan m.m., så har bönderna ofta fått känna sig utelämnade att ensamma stå till svars. Det är därför förståeligt om bönderna uppfattar ESO-rapporten som ytterligare ett påhopp på dem som yrkesutövare. Av massmedia uppfattades rapporten som ett kommande regeringsförslag, och eftersom folkpartiet i tidigare partimotioner påtalat behovet av en förändrad jordbrukspolitik förutsågs en snabb uppgörelse. Det föranledde folkpartiledaren Bengt Westerberg att i en artikel, som var införd i Svenska Dagbladet den 13 oktober i år, redovisa folkpartiets syn på jordbruket. Jag önskar citera följande avsnitt: ”Vår grundinställning är att det är angeläget att värna om ett livskraftigt svenskt jordbruk, dels därför att det producerar livsmedel för vilka vi kan påverka kvalitet och produktionsmetoder, dels för att jordbruket tillför samhället en rad nyttigheter utöver att producera livsmedel. Det har stor betydelse bl.a. för vår beredskap, för miljövården och regionalpolitik, turism och friluftsliv.” Folkpartiet vill alltså ha kvar ett svenskt jordbruk som svarar för vårt behov av livsmedel. Och det är för att stärka vårt jordbruk och förbättra betingelserna för lantbrukarna som vi vill lägga om jordbrukspolitiken. Vi har dock i alla sammanhang där vi fört detta på tal framhållit att en sådan omställning av jordbrukspolitiken måste förberedas av en parlamentarisk jordbruksutredning. Jordbruket är så viktigt för vårt land och påverkar så många samhällsområden att arbetet måste ske med helhetssyn och under medverkan av företrädare för jordbruket. Vår nuvarande jordbrukspolitik med gränsskydd och administrativt fastställda priser och avsättningsgaranti på huvuddelen av produkterna leder bl.a. till överproduktion, som till samhällsekonomiska förluster avsätts på världsmarknaden. Det ger prispress för lantbruksnäringen, som är med och betalar exportförlusterna tillsammans med konsumenterna, som därmed får högre livsmedelspriser, och vidare miljöbelastning genom att systemet stimulerar till hög användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Sverige deltar i GATT-överläggningar, som har till syfte att minska subventioner och tullar på jordbruksprodukter. Intill dess vi nått internationella överenskommelser behöver vi ha kvar vårt gränsskydd. Vi tror, precis som moderaterna, att det är farligt att, som det föreslås i ESO-rapporten, ensidigt sänka vårt gränsskydd, ty därav kan omvärlden dra slutsatsen att vi skulle vara beredda att sälja ut vårt jordbruk för att uppnå fördelar för vår exportindustri. För att komma till rätta med överskottsproblemen och avveckla huvuddelen av jordbruksregleringarna behöver vi marknadsanpassa jordbruket genom att ta bort avsättningsgarantin och släppa prisbildningen fri inom landet. Vi tror att det är möjligt om vi samtidigt inför en arealersättning. Det främsta motivet till en arealersättning är att i särskild ordning betala för de nyttigheter som jordbruket tillför samhället utöver att producera livsmedel. Det kan vara svårt att värdera dem men vissa jämförelser kan ge vägledning. Turismen är en ökande näring, och den drar nu in över 12 miljarder kronor per år i utländsk valuta. Det är tre gånger vår malmexport. Det är svårt att tänka sig turism i nuvarande eller ökande omfattning utan den landskapsvård som våra bönder gör. För år 1985 betalade staten och kommunerna tillsammans ut ganska exakt 2 miljarder kronor för att underhålla parker och grönytor i våra tätorter. Om bönderna ersätts med 1 000 kr. per hektar och år — Lars Drake vid lantbruksuniversitetet har i en enkät visat att en majoritet av det svenska folket tycker att det är rimligt — blir kostnaden härför ca 3 miljarder kronor per år. En arealersättning möjliggör en prissänkning på baslivsmedel, vilket stimulerar konsumtionen av dessa. Det skulle gynna produktionen av vegetabilier och mjölk/kött som vår kriskost bygger på. Dessa produktionsgrenar kompletterar varandra, och de kan bedrivas över hela landet. De är dessutom särskilt lämpade för familjeföretag och kombinationsjordbruk genom att stordriftsfördelarna är mindre än för annan produktion. Eftersom landskapsvård kostar lika mycket över hela landet bör arealersättning utgå med samma belopp till de ca 2,9 miljoner hektar åkermark som nu brukas i vårt land. Arealersättning gynnar de regionalpolitiska strävandena och är positiv för miljön och naturvården. Sänkta spannmålspriser innebär t.ex. att det inte blir lika lönsamt att producera på marginalen genom ökad användning av handelsgödsel. Ersättningen kan inbegripa naturbetesmarker av stort intresse för flora och fauna. Arealersättning ger vidare den naturenliga odlingen större möjlighet att hävda sig liksom olika alternativ till den för stora spannmålsodlingen. Den förbättrar förutsättningarna för den extensiva betesbaserade djurproduktionen i förhållande till den intensiva kraftfodersbaserade, s.k. djurfabriker. I ESO-rapporten föreslås ett selektivt brukarstöd i stället för arealersättning. Det tycker vi i folkpartiet är ett sämre alternativ. Det innebär, som Sven Eric Lorentzon påpekade, ett rent bidrag som leder till stor byråkrati och till störningar i enskilda lantbrukares integritet. Kärnkraftsavvecklingen och höjda energipriser och miljökrav bör leda till att stora arealer kommer att med lönsamhet kunna tas i anspråk för odling av energigrödor och energiskog, även om vissa forskare för närvarande är skeptiska till energiskog. Inför dessa framtidsmöjligheter känns det särskilt angeläget att genom avreglering frigöra lantbrukarna som företagare. Då tar vi vara på den kreativitet och utvecklingskraft som enskilda lantbrukare bär på och vi stärker konkurrenskraften i svenskt jordbruk inför en ökande internationalisering. Det är angeläget att regeringen snarast tillsätter en ny jordbruksutredning.

Herr talman! Debatten om det svenska jordbruket har under de senaste åren ofta varit alltför negativ. Den har handlat om besvärliga överskott, och den har ofta handlat om negativ miljöpåverkan. Man har påstått att de svenska livsmedlen är dåliga. När landskapet växer igen får jordbrukaren en känga. Nu senast är det rapporten från finansdepartementet som oroar. Men jag vill hävda att denna debatt är orättvis och i de allra flesta fall felaktig. Den kritik som framförs drabbar, enligt min uppfattning, fel adressat. Det är inte jordbrukaren som är skuld till att vi har fått använda för stora mängder gödsel och kemikalier. Nej, det är ett resultat av den förda jordbrukspolitiken som utstakats av socialdemokratin och som i sin tur har blivit ett resultat av de krav som ställts på effektivitet och billigare livsmedel. Enligt centerpartiets uppfattning är det svenska jordbruket en stor tillgång för vårt land, och det skulle kunna bli en ännu större tillgång om de förslag vi lagt fram fick majoritet här i riksdagen. Varför inte göra jordbruket till en offensiv satsning i miljöarbetet? Genom att byta ut olja och kol mot biobränslen skulle vi bespara miljön stora utsläpp av svavel, kväve och koldioxid. En stor del av kärnkraftsavvecklingen kan klaras med energi från jordoch skogsbruket. Det skulle kunna innebära en stor miljöinsats. Stadsmiljön skulle snabbt förbättras, om man i bussarna använde etanol i stället för diesel som drivmedel. Etanolen kan då tillverkas på jordbruksprodukter. Ja, listan skulle kunna göras mycket längre. Genom att skapa förutsättningar för sådan produktion inom jordbruket skulle man också ge jordbruket möjligheter att minska läckaget på näringsämnen från åkermarken. Men skall vi kunna gå en sådan utveckling till mötes måste vi ha en ny jordbrukspolitik. En sådan jordbrukspolitik har den socialdemokratiska regeringen dock hittills visat sig vara oförmögen att föra. Eller, är det så att man inte vill? Jordbrukspolitiken måste vara långsiktig. Vi måste fatta långsiktiga beslut, eftersom det handlar om stora och långvariga investeringar. Det måste också finnas en konsekvens i besluten. Jordbrukspolitiken måste vara sådan att den skapar optimism och framtidstro hos människor som överväger att bli jordbrukare. Svenskt jordbruk förvaltar omistliga värden. Vårt vackra kulturlandskap vittnar om generationers odlargärning. Landskapet vittnar också om det samspel som finns mellan människan och naturen. Felaktiga beslut fattade i dag får inte förstöra denna viktiga naturresurs. Mot denna bakgrund är det viktigt för oss att slå vakt om den svenska åkerjorden. Den svenska åkerjorden behövs av många skäl. Från det svenska jordbruket får vi som konsumenter livsmedel av mycket god kvalitet. I den svenska produktionen använder man inte generellt medicinering för att få en bättre tillväxt. Vi använder inte heller tillsatser av andra ämnen som kan ge restsubstanser i våra livsmedel. Det är enligt vår uppfattning viktigt och självklart att vi i Sverige ställer samma krav på de importerade livsmedien som på dem som produceras inom landet. Allt annat är, enligt min mening, att lura konsumenterna. I tron att man köper rena livsmedel får man kanske i stället varor som är producerade med hjälp av mediciner eller t.o.m. med hjälp av hormoner i uppfödningen. Det blir allt vanligare ute i världen att man gör det. Det är också orättvist mot den svenska bonden, eftersom användandet av de främmande preparaten ger en billigare produktion. Att jämföra svenska livsmedel med livsmedel producerade med hjälp av mediciner och hormoner kan inte vara riktigt. Vi har i Sverige ett mål att minska användningen av såväl handelsgödsel som bekämpningsmedel. När det gäller handelsgödsel är det för att läckaget till havet skall minska. Vi importerar exempelvis vete och råg från Tyskland, och där använder man minst tre gånger så mycket kväve per hektar som jordbrukaren gör i Sverige. Det läckage som blir följden av denna produktion rinner ut i samma hav som de svenska läckagen skulle ha runnit ut i. Någon miljövinst uppstår inte på det sättet, snarare tvärtom. Detsamma gäller bekämpningsmedlen. I importerade livsmedel är det regelmässigt mer restsubstanser än i våra egna livsmedel. Om vi nu tycker att det är fel eller skadligt att svenska konsumenter skall äta livsmedel som innehåller eller behandlats med kemikalier, är det inte heller någon vinst med att importera, utan det är en förlust. Min slutsats är att vi skall fortsätta våra ansträngningar att minska användningen av såväl bekämpningsmedel som handelsgödsel i Sverige, men det är också viktigt att vi ställer samma krav på de livsmedel som importeras. Svensk livsmedelsproduktion är också viktig ur beredskapsoch sårbarhetssynpunkt. Vi måste i alla situationer kunna försörja oss, även i ett krisläge. Skall vi kunna göra det måste vi ha kvar den åkerareal vi har i dag. Om detta finns det i och för sig olika åsikter. Men enligt vår uppfattning behövs detta, eftersom vi i en krissituation inte har samma tillgång till tillsatsmedel som vi har i dag. Då behövs minst den areal som vi i dag har. Som jag tidigare har sagt är jordbruket viktigt ur miljösynpunkt, eftersom det odlas produkter som kan utnyttjas i vår energiförsörjning. Men det är också möjligt att genom odling av nya produkter minska de läckage som jordbruket självt står för. Utöver energiproduktionen handlar det då om odling av industriråvaror. Det är i dag möjligt att förse massaindustrin med fibrer från olika gräsarter. Vi kan också förse den petrokemiska eller biokemiska industrin med råvaror, men detta ligger kanske längre fram i tiden. På det sättet skulle vi få en naturlig odling, varigenom näringsämnena i marken tas om hand, så att de inte läcker ut till omgivningen. För att stimulera till en sådan produktion krävs nu i början troligen att det utgår arealbidrag, ett krav som centerpartiet ställt i flera år. Jag tror också att det är nödvändigt att man från samhällets sida försöker påverka industrin i denna riktning, eftersom den inte varit särskilt intresserad av just detta. Men det skulle vara ett bra sätt att utnyttja den svenska åkerjorden. Öppna landskap vill vi ha, det är nog alla överens om. I detta sammanhang gör jordbrukaren en mycket viktig landskapsvårdande insats. Men detta förutsätter att vi har jordbruk i hela vårt land. Det förutsätter framför allt att jordbruksdriften behålls i våra skogsoch mellanbygder. För att detta skall vara möjligt är det viktigt att djurproduktionen får stanna kvar där, eftersom det är det enda möjliga alternativet för fortsatt jordbruksdrift i dessa bygder. Centerpartiet har också föreslagit ett kraftigt stöd till dem som håller betesoch hagmarker öppna utan att använda kemikalier. På det sättet bevarar vi på ett effektivt och bra sätt det öppna landskapet och flora som håller på att dö ut. Också detta är viktigt. Många människor i vårt samhälle, såväl konsumenter som producenter, önskar att den s.k. alternativa livsmedelsproduktionen skall öka. Efterfrågan på produkter som har producerats utan användning av kemikalier och handelsgödsel ökar. Det är viktigt att vi kan tillgodose den efterfrågan. Men det är inte så lätt för en jordbrukare att övergå från ett system till ett annat. Det krävs framför allt kunskaper. Dessa kan jordbrukarna naturligtvis få genom rådgivning från lantbruksnämnden och andra. Men att byta system innebär också ekonomiska påfrestningar för jordbrukaren. Vi har därför föreslagit att det skall ges ett bidrag till dem som övergår från konventionell odling till alternativ odling. Detta bidrag skulle efter hand kunna trappas ner och utgå under ca 5 år. För detta ändamål kan man använda de medel som har tagits ut på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Dessa medel används i dag inte i sin helhet till åtgärder som skall förbättra miljön, vilket var avsikten. Regeringen har medverkat i kampanjen ”Låt hela Sverige leva” eller ”En levande landsbygd”, som den också kallas. Men om regeringen menar något med denna kampanj måste den också satsa på och slå vakt om det svenska jordbruket. Jordbruket är ryggraden i näringslivet i de flesta landsbygdsområden och har då också stor betydelse för utvecklingen i många små orter på landsbygden. Fler människor, inte färre, måste få sin utkomst på landsbygden om detta mål skall kunna uppfyllas. Regeringen är, som jag upplever det, passiv. Den gör inte särskilt mycket för jordbruket. En och annan för jordbruket negativ åtgärd hinner regeringen dock med, men den gör inget som kan ge jordbruket den framtidstro som är nödvändig, om vi i fortsättningen skall få ett levande och livskraftigt jordbruk. Nu senast är det en rapport från finansdepartementet som oroar. Rapporten är gjord av Gunnar Wetterberg och är en teoretisk betraktelse över jordbruksregleringen och det skydd som det svenska jordbruket, i likhet med jordbruket i de flesta andra länder, har. Som sådan kan rapporten kanske vara intressant, men den saknar verklighetsanknytning. Man kan inte isolera debatten till att gälla billiga livsmedel och möjligheten att flytta över arbetskraft och kapital till andra näringar. Som framgår av vad jag har sagt förut måste landsbygdsutveckling och långsiktig miljöoch resurspolitik vara andra viktiga utgångspunkter i denna diskussion. I rapporten antyder man att det ur samhällets synpunkt vore bra om en betydande del av de resurser som i dag nyttjas i jordbruket fördes över till andra näringar. Men det skulle vara ödesdigert för landsbygden. Det skulle också stå i direkt motsats till centerpartiets vilja att jordbruket skall producera energioch industriråvaror. Att jämföra de svenska livsmedelspriserna med världsmarknadspriserna går inte. Dessa priser är inte produktionspriser utan ett resultat av en kraftig dumpning. En friare världshandel är naturligtvis bra, men vi i Sverige kan inte gå fortare fram än omvärlden. Den svenska livsmedelsproduktionen utgör bara ett par promille av världens livsmedelsproduktion. En ensidig svensk avreglering skulle inte få någon som helst inverkan på omvärlden, men den skulle kunna ödelägga det svenska jordbruket med förödande konsekvenser för den svenske konsumenten och för svensk landsbygd. Jordbruksregleringen är krånglig. Om den kan förenklas är det bra. En debatt om detta vore nyttigt. Centerpartiet har tidigare föreslagit förändringar som skulle ha inneburit ökade möjligheter till stöd åt nya idéer inom jordbruket, men då var inte regeringen med på noterna. Jag hoppas att denna rapport är ett debattinlägg och inte ett förslag. Som debattinlägg kan den säkert vara nyttig, men som förslag är den förkastlig. Sverige måste få en ny jordbrukspolitik, men den måste förankras i verkligheten och inte bygga på teoretiska idéer som har föga med ett praktiskt jordbruk att göra. Både näringen och konsumenterna måste få tillbaka förtroendet för livsmedelsoch jordbrukspolitiken. Det måste bli möjligt för unga att starta jordbruk. Jordbruket måste ges möjligheter att dels minska sina egna läckage och sin påverkan på miljön, dels med nya produkter hjälpa till att förbättra miljön och underlätta energiomställningen.

Herr talman! Kanske är det inte riktigt passande att i den här församlingen ta upp något så vardagligt som den maktlöshet som jag och många med mig känner när vi står i affären och ser ut över raderna av plastinpackade bylten som skall föreställa mat, men som bara har avlägsna likheter med de fräscha och tilltalande livsmedel vi önskar. Jag bryr mig i så fall inte om det passande, därför att jag är här för att bevaka och hävda människors rätt till ett bra liv. Och maten vi äter är en grundläggande del i våra liv. Människor känner maktlöshet därför att den mat vi erbjuds innehåller tillsatser som är skadliga, onödiga eller outforskade. Människor känner maktlöshet därför att maten är producerad på ett sätt som är oacceptabelt av etiska och miljömässiga skäl. Vi människor är maktlösa därför att vi saknar möjlighet att påverka detta. Det hjälper inte att varje förpackning har en innehållsdeklaration lång som en roman med datum och sifferkombinationer. Det hjälper inte när det ändå fuskas och kontrollen är sporadisk. Vi måste få en ändring på detta. En jordbrukspolitik värd namnet skall inte bygga på vad storföretagen i näringen kräver utan på konsumenternas behov av bra livsmedel till rimliga kostnader. Jag tror att många bönder håller med mig i min kritik. De vill producera bättre livsmedel. De vill låta djuren leva under goda villkor. De vill slippa den omfattande hanteringen av konstgödsel och bekämpningsmedel. Men den enskilde bonden är lika maktlös som konsumenten. Genom den ensidiga inriktningen på producerad mängd och vissa traditionella grödor försvårar jordbrukspolitiken en övergång till ett kemikaliefritt varierat jordbruk i stället för att underlätta den. Det är först de senaste åren som jordbrukets miljöeffekter på allvar börjat diskuteras. Den långt gångna rationaliseringen och specialiseringen har brutit det tidigare kretsloppet i jordbruket. När man skiljer på animalieproduktion och spannmålsproduktion leder det till problem på båda hållen. På den ena kanten blir gödseln ett avfallsproblem, på den andra kanten en bristvara som måste ersättas med en omfattande konstgödselhantering. Ensidigheten i växtföljderna har öppnat för angrepp av sjukdomar, svampar och skadedjur, vilket i sin tur lett till ett omfattande bruk av kemiska bekämpningsmedel. Vi har fått ett kemikaliejordbruk. Och detta kemikaliejordbruk läcker. Det läcker närsalter, framför allt kväve, till sjöar och vattendrag och till haven. Jordbruket har spelat en stor roll vid havsföroreningarna, vilkas katastrofala konsekvenser vi upplevt under sommaren. Naturen tål inte att misshandlas hur länge som helst. Flora och fauna utarmas där det ensidiga jordbruket får fortgå. Jordarnas bördighet minskar. De tunga maskinerna bidrar till ödeläggelsen genom att packa marken så hårt att inget kan växa där Landskapsbilden förändras. De öppna hagarna och ängsmarkerna försvinner. Vi måste åter göra dem till betesmarker. Ett utslag av den mänskliga klåfingrigheten har varit en omfattande utdikning av våtmarker. Först nu börjar vi inse att vi därmed har bestulit naturen på en viktig möjlighet att rena utsläppen till vattnen. Från andra håll i världen har vi smärtsamma erfarenheter av vad som händer när stora jordar läggs bara utan träd eller buskar till skydd. Regn och blåst sopar undan jorden. Men jorderosion finns även här i Sverige. Låt oss inte heller glömma de etiska och moraliska aspekterna. Vi, som ibland i vår övermaga självgodhet kallar oss skapelsens krona, har ingen rätt att hantera andra levande varelser som om de existerade för vår skull och utan hänsyn till de livsvillkor olika djur behöver. Djurfabrikerna är en skam för oss alla! Och redan är genmanipulationen här. Med vilken rätt experimenterar vi fram arter av djur bara för att öka deras produktionsförmåga? Vi måste sätta gränser för detta. Inte heller ur regionalpolitisk aspekt kan vi vara nöjda med jordbrukspolitiken. Visserligen finns det ett Norrlandsstöd, men av det totala jordbruksstödet går den överväldigande delen till de södra delarna av landet, och det var kanske inte meningen. Hur har det då gått med de fördelningspolitiska ambitionerna? För det finns ju sådana också. Bönderna skall tillförsäkras en rimlig inkomst. Men jordbrukarna är ingen enhetlig grupp. Skillnaden mellan en storgodsägare och en småbonde i inkomst och arbetsvillkor är lika stor som mellan en Scaniaarbetare och en direktör. Vilka jordbrukare är det som behöver stödet? Enligt min mening är det inte de riktigt stora jordbruken som behöver stödet, men det är dit merparten går. Nå, men självförsörjningen då? Vi har ju åtminstone lyckats upprätthålla en odlad areal som är tillräcklig, t.o.m. större än vad som behövs, för att klara vår beredskap, för den händelse vi skulle tvingas bryta kontakterna med omvärlden. Ja, men vad hjälper det när vårt jordbruk är så beroende av importerade insatsvaror: traktorer, handelsgödsel, kemikalier? Det behövs en lång omställningsperiod för att vårt jordbruk skall klara av en krissituation. Också på andra sätt är sårbarheten stor. Elavbrott kan få stora konsekvenser liksom störningar i det enorma distributionsnät som vårt jordbruk kräver. Bara i ett avseende har jordbrukspolitiken varit riktigt framgångsrik. Det gäller målsättningen att effektivisera och rationalisera. Jordbruket är nu så rationellt och effektivt att det producerar långt mer än vi behöver, men bara med hjälp av konstgjord andning både i form av ekonomiskt stöd och i form av konstgödsel och kemikalier. T.o.m. den uppnådda effektiviteten måste alltså ifrågasättas. Mot bakgrund av de problem som jordbruket dras med blir det uppenbart att det behövs en radikal förändring av jordbrukspolitiken. Det går inte att lappa detta sönderfallande lapptäcke längre. Vpk:s utgångspunkt är att diskussionen om jordbruket inte får reduceras till en diskussion om lönsamhet i inskränkt ekonomisk mening. Förmodligen är det ekonomiskt lönsamt att suga ut jordarna i tredje världen, att hugga ner regnskogar för köttproduktion. Och det är fruktansvärt lönsamt att låta detta ske under usla arbetsvillkor och med otillständigt låga löner och sedan transportera produkterna över hela världen. Men vpk kommer aldrig att acceptera den sortens lönsamhet. Vi vill ha ett varierat jordbruk över hela landet med utgångspunkt i de förutsättningar vår natur ger, ett jordbruk baserat på hänsyn till miljön och respekt för livet, ett jordbruk som måste få en ny struktur, där de stora monopolen bryts ner, där närheten mellan producenten och konsumenten ökar, där det finns lokala slakterier och mejerier. Vi måste få tillbaka ett jordbruk som bygger på ett fungerande kretslopp, ett jordbruk med kombinerad djurhållning och spannmålsodling. Vi är övertygade om att detta jordbruk även fortsättningsvis kommer att behöva ett starkt stöd från samhället både när det gäller importskydd och på andra sätt. Men formerna för detta stöd måste diskuteras. Jag hoppas att det är en diskussion som vi ännu bara sett början på och som kommer att bli intensiv och konstruktiv.

Herr talman! Jag vill först tacka Annika Åhnberg för ett utomordentligt fint tal. Sverige är fantastiskt — det kan vi läsa oss till i turistbroschyrernas vackra värld. Sverige är fantastiskt på många sätt. Sverige är centralstyrt på ett sätt som är svårt att föreställa sig utanför de statskapitalistiska länderna. Vad vi skall ha på våra matbord bestäms av ett litet utsökt fåtal. Detaljhandeln är så centraliserad att det är tre stora företag som i praktiken bestämmer vad vi svenskar skall ha på våra matbord. Det är ICA, Dagab och KF, och det är en utbredd misstanke att det är män som har detta avgörande inflytande. Det är dessa organisationer som bestämmer vad som skall finnas i affärerna och därmed vad som kommer att stå på våra matbord. I det tidigare ledet — produktionen — har vi också en helt fantastisk koncentration. Där styr bondekooperationen nästan oinskränkt, långt från allt vad som menades med kooperation från början. Vilever i ett ofattbart överflöd, och ändå är vår mat inte bra. Gång på gång har man konstaterat att det finns gifter i den, gifter som kommer från odlingen och gifter som kommer från utsläpp från industrier. Myndigheterna har givit upp inför denna flod av gifter, och de har satt upp gränsvärden för hur mycket gifter mat får lov att innehålla. Hur dessa gränser sätts är det ingen som vill redogöra för. Vi vet ingenting om hur man gör avvägningar mellan s.k. samhällsnytta och det individuella lidandet. Den enda rimliga regeln, att mat inte skall innehålla medvetet tillförda gifter, har man för länge sedan släppt. Man har i sin iver att få i gång storskalig produktion fullkomligt glömt bort att mat förutom näring också har andra viktiga egenskaper som smak, färg, dofter och form. Det är inte så förtvivlat länge sedan som kyckling smakade fisk från fiskmjöl importerat från länder som med all säkerhet hade mått bra av att få behålla fisken som god näring åt sin befolkning. Importerade vaxade äpplen är en skam för smaklökarna. Till denna förstörelse av maten kommer en förstörelse av natur och miljö. Det moderna jordbruket med sina omfattande kväveläckage förorsakar igenväxning av sjöar och förgiftning av haven, så att vi får förödande algblomningar. Rester av jordbruksgifter hittas nu också i grundvatten och i dricksvatten. Orsaken till att det är som det är är en snart 40-årig medveten politik från de framtidsförbrukande partierna. Det är en minst sagt absurd situation att man har fattat beslut i demokratisk ordning att successivt förgifta landets befolkning. Liknande beslut fattas utan prut ute i kommunerna, när man startar dioxinsprutande sopeldningsanläggningar och fortsätter att godta klorblekning av pappersmassa. Maten är en viktig maktfråga i ett fritt land som Sverige. Medborgarna måste återfå makten över sin mat och sin vardag. Makten över maten och vardagen måste innebära att medborgarna faktiskt kan välja mat som är hälsosam och som har producerats på ett ekologiskt rimligt sätt. Mösdrar skall inte behöva oroa sig över vad de ger sina barn. Denna valfrihet finns inte i dag, utom för en liten köpstark och utbildad grupp. Maten är därför en viktig klassfråga, eftersom utsatta grupper oftast inte har möjligheter eller råd att köpa mat med ett minimum av gifter. Sund mat är av den anledningen ett viktigt led i miljöpartiet de grönas fördelningspolitiska arbete. Att få makten åter över vardagen och få möjlighet att välja mat innebär att vi måste föra en politik bort från förgiftningssamhället och dess förstörande storskalighet. Momsen på svensk basmat måste tas bort, som ett led i att medvetet gynna svenska odlare och som ett led i arbetet att avsluta kemikaliejordbruket. Ett annat steg är att höja avgifterna på konstgödsel och gifter så kraftigt att odlarna minskar sin användning rejält och att de medel som på detta sätt kommer till statskassan återförs till odlarna som en arealersättning. På detta sätt gynnar vi inte längre kvantiteterna i odlandet utan själva odlandet. Det kan inte i längden vara helt självklart att odlarna skall ha garanterad avsättning för allt som de producerar. Minskad storskalighet gynnas av att priset på drivmedel höjs kraftigt för att minska viljan att frakta långt med vägfordon. Människorna i glesbygden måste kompenseras för de höjda transportkostnaderna. Arbetsgivaravgifterna skall enligt miljöpartiet de gröna sänkas utanför de ekonomiskt heta områdena för att gynna lokal produktion. Ett ytterligare sätt att åstadkomma detta är att ändra upphandlingsförordningarna så att man i första hand köper lokalt inom den offentliga sektorn. Vad vore en debatt om mat om inte EG-frågan kom upp. Som anpassningen till EG har skisserats efter riksdagens beslut den 4 maj 1988 är det i praktiken omöjligt att i Sverige utforma en självständig matpolitik som återger konsumenterna makten över maten och som ger oss ett miljövänligt, resursbevarande och uthålligt jordbruk. Bestämmelserna i EG:s vitbok gör det omöjligt för oss i Sverige att ha egna bestämmelser om matkvalitet. Som vi ser det i miljöpartiet de gröna kommer vi att översköljas med mindervärdiga produkter, och det svenska jordbruket kommer att få det svårt att hävda sig i denna ojusta konkurrens. Vi kommer inte att kunna klara vår försörjning under krig och kriser. Orsaken till denna syn är att EG-vitboken föreskriver att varje vara som är marknadsförd i ett visst land utan hinder skall få marknadsföras i alla EG-anpassade länder. Att inte kunna få sätta upp klara och entydiga kvalitetsnormer för importerad mat är en orimlighet. Under 20 års arbete i svensk stålindustri, där jag bl.a. ansvarade för inköp av maskiner och insatsmaterial, var det en självklarhet att vi specificerade de produkter som vi köpte in. Det betraktades aldrig som ett handeishinder. Det var klart att man inte accepterade att få en eldningsolja när man hade beställt en valsolja. De leverantörer som inte klarade de uppsatta specifikationerna fick inte heller nöjet att leverera. Så borde det också vara när det gäller matimport. Att inte acceptera denna för fri handel grundläggande princip är ett förtryck av medborgarna. Det är mer än märkligt att de verkligt marknadsliberala partierna vill vara med och införa den dåliga kvalitetens diktatur. Miljöpartiet de grönas ovilja mot det oöverlagda anpassningsbeslutet grundar sig på enkla och kloka överväganden till gagn för det svenska folket. Det gamla kravet på en folkomröstning i EG-anpassningsfrågan kvarstår. Hur skall vi kunna få makt över vår vardag om besluten flyttas från Stockholm till Bryssel i stället för från Stockholm till Hjo eller Skara? Vi måste få en mycket mer vardagsnära politik i Sverige, som också leder till en förnyelse av det svenska jordbruket och dess följdindustrier. Medvetenheten om att det inte står rätt till med vår mat och med makten över vår vardag har ökat, och miljöpartiet de gröna samarbetar gärna med dem som vill ta tag i matfrågorna på ett sätt som gör att vi undviker att förgifta oss, våra barn och våra livsförutsättningar. En grund för detta är också att en riktig matpolitik gynnar även de utsatta grupperna i samhället, de grupper som alltid råkar illa ut i ett alltmera miljöförstört samhälle. God miljö är inte bara god ekonomi utan i allra högsta grad en av våra allra viktigaste sociala frågor, sorgligen bortglömd av de framtidsförbrukande partierna.

Herr talman! I regeringsförklaringen togs jordbrukets problem upp. Jordbruket är en utomordentligt viktig del av vårt näringsliv, och verkningarna av de problem som vi ser där i dag inskränker sig inte till jordbruket självt. Det har förts en intensiv debatt om jordbruket under våren och sommaren och även här i den allmänpolitiska debatten. Efter att ha lyssnat till inläggen i dag tycker jag att man kan konstatera att det råder stor överensstämmelse om att den nuvarande jordbrukspolitiken inte särskilt väl uppfyller de uppsatta målen. I själva verket motverkas flera av jordbrukets olika mål, inte minst miljömålet, av stödets ensidiga inriktning mot att stimulera obegränsade kvantiteter i produktionen. Likaså är stödet mycket skevt fördelat ur regionalpolitisk synpunkt mellan norr och söder och också mellan stora och små gårdar. Kostnaderna för stödet är höga, utan att vare sig jordbrukarna är nöjda med sina inkomster eller konsumenterna är nöjda med de priser och ibland även den kvalitet som de möter i butikerna. Spannmålsöverskotten ökar kostnadsbelastningen och bidrar samtidigt, genom de intensiva produktionsmetoderna, till just miljöproblem. Det finns alltså många samverkande skäl till varför vi nu måste söka finna bättre metoder för att på ett bättre sätt uppnå de olika mål som vi är ganska överens om. Det är ingen isolerad svensk insikt. Tvärtom är problemen inom jordbruket likartade i många länder. De rika ländernas jordbruksöverskott dumpas dessutom på världsmarknaden, så att bönder i fattiga länder får svårt att utveckla en inhemsk livsmedelsproduktion. Det problemet finns i många u-länder. Att de jordbrukspolitiska konflikterna mellan de två huvudaktörerna på denna världsmarknad, USA och EG, har inflammerats till den grad att man riskerar att dessa konflikter också spiller över i allmänna handelspolitiska konflikter är också numera allom bekant. Detta har också lett till den internationella omprövning av jordbrukspolitiken som nu pågår inom ramen för förhandlingarna inom handelsorganisationen GATT, där jordbruket nu spelar en central och viktig roll. De internationella GATT-förhandlingarna kommer i december i år att ha en kontrollstation, en s.k. Mid-term Review, inför slutfasen av förhandlingarna, som beräknas bli avslutade i slutet av 1990. Ett förslag som nu diskuteras inom olika ländergrupper inför kontrollstationen är en frysning av det jordbruksstöd som utgår i traditionella former. Det är dock för tidigt att i dag bedöma om en överenskommelse om detta kommer att kunna nås i december. Oberoende av hur de internationella förhandlingarna utvecklas är det — som jag tidigare sade och som också dagens debatt visar — viktigt att vi i Sverige går igenom vår jordbrukspolitiska medelsarsenal och breddar den för att åstadkomma en bättre måluppfyllelse. Även för oss är då 1990 ett viktigt årtal. Det är då som det statliga delansvaret för överskottsproduktionen enligt det nuvarande livsmedelspolitiska beslutet från år 1985 upphör, och till dess skall stödet utvärderas. Enligt regeringens mening står Sverige i dag väl rustat för de nödvändiga förändringar som kommer. Tidigare än många andra länder har vi påbörjat en omställning mot ett miljövänligare jordbruk i balans. Vi har kommit en bit på väg och bl.a. fått bort tidigare överskott på kött, fläsk och mjölk, samtidigt som det stora spannmålsöverskottet temporärt har kunnat minskas genom en rad insatser. Vi har utarbetat och riksdagen har antagit en ny långtgående djurskyddslag, och vi har i det särskilda programmet för jordbruket i norra Sverige funnit nya former för stöd, där sysselsättningen i bygderna och en levande landsbygd sätts i centrum, i stället för traditionell storleksrationalisering och miljöskadlig överskottsproduktion. I det nu förestående arbetet med en översyn av jordbrukspolitiken gäller sålunda att finna stödformer som är förenliga med en minskad protektionism. Som svar till Sven Eric Lorentzon vill jag i detta sammanhang säga att det inte är fråga om någon ensidig svensk neddragning av gränsskyddet, utan de internationella GATT-förhandlingarna skall beaktas. Det gäller också en omprövning av snåriga interna marknadsregleringar, som bygger på principen ju större skörd, desto större stöd. Det gäller att finna medel som bättre än i dag bevarar en rik flora och fauna, många olika arter i naturen, som skyddar viktiga naturvärden — hagar och ängar — och som ger en bättre regional fördelning av samhällsstödet. Detta är självfallet inget lätt arbete. Att samtidigt närma sig jordbrukspolitikens många olika mål förutsätter en bredare medelsarsenal än det ensidiga beroendet av ett dominerande medel, prisstödet, som vi har i dag och som bidrar till de många målkonflikter som jag har skildrat. Det är mot denna bakgrund positivt att notera det önskemål som har framförts från olika håll under den senaste tiden om återupptagande av de jordbrukspolitiska samtalen. Jag avser att inom den närmaste framtiden bjuda in företrädare för samtliga riksdagspartier, för jordbruksnäringen och för konsumenterna för att fortsätta de samtal som inleddes i vintras och som enligt min mening har varit konstruktiva och givande. I samband därmed är det min avsikt att närmare gå igenom former och uppgifter för de utvärderingar och det utredningsarbete som förestår, i första hand inför det förslag om den framtida livsmedelspolitiken som regeringen bör förelägga riksdagen år 1990.

Herr talman! För ungefär 20 minuter sedan tänkte jag begära ajournering av det här sammanträdet, så att jag skulle få tillfälle att ringa hem till min son och be honom lägga ned mitt jordbruk. Den framtid som man målade upp här vill jag inte medverka till — att vi i mitt företag skulle jobba på det viset. Om det är så mörkt som vissa talare här utmålade, så är det åtalbart — utan tvivel. Frågan är bara hur länge jordbrukarna går fria i det här sammanhanget. Jag känner inte igen mig. Så illa är det inte. Sverige producerar bra livsmedel. Det intressanta är ju att många svenska medborgare åker till EG-länder för att köpa billigare och bättre produkter, och bättre kött — säger de. Det är många sådana uttalanden som jag känner igen i de här sammanhangen. Men vi producerar alltså bra livsmedel. Jag noterar Mats Hellströms svar med tacksamhet. Jag brukar ofta kritisera Mats Hellström för att han inte lämnar klara besked. Men här lämnade han två raka besked, och det är jag alltså tacksam för. Stödet skall utvärderas — det är vi ense om. Det blir ingen svensk ensidig neddragning i de kommande GATT-förhandlingarna. Samtal kommer att tas upp i dessa sammanhang. Eftersom Mats Hellström är en av de främsta experterna i regeringen på utrikeshandel — jag ger honom den elogen -— vill jag fråga: Hur ser ministern på EG-frågan och jordbruket i framtiden? I den delen fick jag inte svar. Jag vet att ministern har den kunskap och den kompetens som behövs för att svara. Jag skulle vara mycket tacksam om ministern något ville utveckla den sidan av saken. Slutligen vill jag bara göra en liten kommentar. När man här talade om Norrlandsstödet tror jag att det förelåg en missuppfattning. Jordbruk i Norrland är garanterade en högre prisnivå än motsvarande lantbruk i Mellansverige. Jordbruken i Norrland tillförs ungefär 525 milj.kr. Det varierar, men detta är det belopp vi har anslagit. Man gör noggranna mätningar i jordbruksnämnden, och lönsamheten är lika dålig för Norrlands jordbruk som den är för mellersta och södra Sveriges jordbruk.

Herr talman! Jag vill först säga att den kritik som vi från miljöpartiets sida framför mot jordbrukspolitiken riktar sig mot själva politiken och inte mot den enskilde bonden, som lojalt har följt de politiska signalerna. Det är roligt att höra att Mats Hellström håller med om att det inte står bra till med det svenska jordbruket och att något måste göras. Däremot är jag litet förvånad över att han inte kommer med några konkreta förslag. Man upplever hela tiden att det skall vara en massa utredningar. I det svenska jordbruket sitter vi mitt inne i kemikaliesmeten. Ändå föreslås inga handfasta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Men det är ju självklart att vi måste komma bort från förgiftningen av jord, mat, luft och vatten. Därför måste jag säga att regeringen är oerhört handlingsförlamad när den inte orkar lägga fram ens den minsta plan för åtgärder. Självfallet skall vi ställa samma krav på all importerad mat som på den svenska maten, annars blir det helt förödande för det svenska jordbruket. Omställning 90, som man har talat om, är ju också kvalificerat vansinne — när man alltså vill ”skoga igen” svensk åkermark. Det framgår klart av gamla utredningar, såsom 1983 års livsmedelskommitté, att vi måste bibehålla all svensk åkermark om vi skall kunna klara vår försörjning under dåliga tider. Jag tycker att det är mycket bra att Annika Åhnberg har tagit upp dessa spörsmål, för de måste verkligen penetreras grundligt i den svenska debatten. Miljöpartiet har föreslagit att det skall införas en arealersättning om 1 000 kr. per hektar och år i genomsnitt. Sedan vill vi också införa ett omställningsbidrag för dem som vill gå över till ett ekologiskt riktigt jordbruk, och vi har sagt att det skall uppgå till 3 000 kr. totalt under tre år. Vi tror att det kan vara en lämplig stimulans när det gäller att få till stånd en övergång till ett nytt, riktigt jordbruk.

Herr talman! Jag är också tacksam för jordbruksministerns besked att det inte blir några ensidiga svenska eftergifter när det gäller gränsskyddet. Jag tror att det är viktigt att vi från svenskt håll är pådrivande internationellt för att minska subventioner och tullar. Men det är mycket angeläget att det sker i samordnade former. Den bild som jordbruksministern tecknade av vårt svenska jordbruk stämmer mycket väl överens med den bild vi har. Skillnaden är dock att vi menar att en omläggning måste förberedas av en jordbruksutredning. Jordbruksministern hänvisar nu som tidigare till att vi 1985 fattade ett jordbrukspolitiskt beslut som skulle gälla i fem år och att vi sedan skulle ha en utvärdering. Vi tycker att det är förlorad tid att vänta så länge på en ny jordbruksutredning. Redan beslutet 1985, som grundade sig på livsmedelskommitténs slutbetänkande, visade sig vara felaktigt. Man beräknade exempelvis att exportkostnaden för överskottsspannmålen 1985 skulle vara 400 milj.kr. Den verkliga kostnaden uppgick till ca 1,5 miljarder. Andra förutsättningar ändrades också snabbt: priserna på världsmarknaden, överproduktionen på världsmarknaden. Jag framhöll i mitt inledningsanförande att jordbrukarna måste känna trygghet i sin verksamhet.

Jag vill därför fråga jordbruksministern om han inte någon gång har övervägt att i det här läget tillsätta en ny jordbruksutredning.

Herr talman! Det var med en viss tillfredsställelse jag lyssnade på jordbruksministern här i dag. Att vi inte skall få en ensidig svensk avreglering av det stöd som jordbruket har av införselavgifter är ett bra besked till det svenska jordbruket. Det är också bra, tycker jag, att jordbruksministern säger att en ensidig strukturrationalisering inte i första hand är det som skall ge resultat och att man har gått ifrån den tanken. Det är en socialdemokratisk politik som man har övergett, och det är bra. Jordbruksministern sade också att den nuvarande jordbrukspolitiken inte är bra. Det har vi sagt hela tiden. Den har aldrig varit bra vare sig för konsumenter eller för producenter. Det är nyttigt att man har kommit underfund med det, för då kanske det finns förutsättningar för ett resonemang och en diskussion som kan leda till något bra. Sven Eric Lorentzon var rädd för att jordbruksministern skulle gå i administratörernas ledband. Av allt att döma blir det inte så. Jordbruksministern sade att han skall ta upp en diskussion med oss här i riksdagen och lyssna på riksdagen. Det tycker jag är bra, fortsätt med det! I denna nya jordbrukspolitik är det viktigt att jordbruket ges möjlighet att producera annat än livsmedel. Är jordbruksministern beredd att medverka till lösningar som ger denna möjlighet? Där tror jag att det krävs ett samhälleligt engagemang också efter 1990. Det vore värdefullt att få veta om jordbruksministern har tankar i den riktningen. Jordbrukets möjligheter att medverka till en bättre miljö är en tvåsidig problematik: det gäller dels att kunna framställa de nya produkterna, dels att kunna producera olika typer av grässorter i större utsträckning än i dag och även få avsättning för de produkterna. Systemet i Omställning 90, att man skall låta ogräset växa och sedan spruta bort det, är naturligtvis ingen bra idé. Det är fel från många synpunkter, med tanke på att det gäller både att utnyttja de resurser vi har och att inte sprida mer gift än vad som är nödvändigt.

Herr talman! Jag tackar för beskedet att jordbruksministern vill återuppta jordbrukssamtalen med partier och representanter för näringen. Det ser vi fram emot och tror att det kommer att bli mycket givande och spännande. Många deltagare i den här debatten har ju sagt att det svenska importskyddet är mycket viktigt, och jordbruksministern instämde ju. Men i ESO rapporten, som har nämnts här, förs det fram andra tankar. Jag tycker att det hade varit intressant om jordbruksministern litet mer hade velat utveckla hur det svenska importskyddet skall se ut inte bara nu och den närmaste tiden utan också på litet längre sikt.

Herr talman! Först vill jag säga apropå Javisst, herr minister-syndromet att min statssekreterare sitter här intill. Jag tycker inte att han ser så farlig ut. Jag tror inte heller att de av kammarens ledamöter som har träffat honom uppfattar honom som så farlig som han hade kunnat uppfattas av Lennart Brunanders och Sven Eric Lorentzons framställning. Herr talman! I den mån som tiden medger det vill jag svara på Sven Eric Lorentzons fråga om EG och det svenska jordbruket. Det är självfallet en stor och viktig fråga. Vi behandlade den ganska utförligt i regeringens proposition till riksdagen i maj. Det viktigaste är väl att konstatera, som regeringen och riksdagen har gjort, att jordbruket är det område där vi inte anser att vi kan gå lika långt i harmonisering som då det gäller industrin och andra områden. Skälet därtill är i första hand inte att vi skulle ha så olikartade typer av regleringar. I själva verket är det så när det gäller de variabla införselavgifter som vi har i Sverige att man har motsvarande avgifter i EG med ungefär samma uppläggning. Det är ingen tillfällighet — EG-företrädare kom till Sverige på 1950-talet och början på 1960-talet och faktiskt så gott som kopierade vårt system. Huvudskälet är ett annat, nämligen att EG:s regleringssystem finansieras i EG:s budget. EG:s budget styr penningflödena. Hos oss är det som bekant våra regleringsföreningar som gör detta. Man kan inte föreställa sig att delta fullt ut i EG:s jordbrukspolitik och därmed de penningflöden som så att säga genererar denna politik utan att vara med i EG:s budget. Det är självklart att ett land som icke är medlem av EG inte kan delta i EG:s budget. Riksdagen och regeringen var i maj överens om ungefär det resonemanget. När det gäller olika bestämmelser så skiljer de sig naturligtvis på många områden. Man har emellertid i utredningar konstaterat att på många livsmedelsområden är skillnaderna mellan svenska bestämmelser och EG:s bestämmelser inte så dramatiskt stora utan, sägs det, faktiskt ofta mindre än vad skillnaderna i dag är mellan olika EG-länders bestämmelser. Låt mig i det sammanhanget säga till Carl Frick att EG ju också har regler som innebär att om det är hälsoskäl eller miljöskäl som ett land inom EG hävdar, så kan man gå längre än EG-normen. Jag kan visserligen inte svara på om detta kan betraktas av någon annan som ett dolt sätt att krypa bakom ett handelshinder, men den här möjligheten finns alltså för dem som i dag är medlemmar av EG. Sverige söker som bekant inte medlemskap i EG. Ett område som säkert skulle bli problematiskt vid en långtgående harmonisering och där vi har mycket goda skäl att vara vaksamma är det fytosanitära området, som det heter på tekniskt språk, dvs. skadegörare av olika slag, som vi genom vårt klimat och genom vår belägenhet här uppe i norr på den här sidan av Östersjön har varit förskonade ifrån. Det är ett område som rymmer många problem om man skulle söka få till stånd en harmonisering. Där har Danmark som EG-medlem på en lång rad områden gemensamma intressen med de andra nordiska länderna. Danmark befinner sig ofta i motsvarande situation och har samma intresse som vi av att inte genom olika typer av nya bestämmelser till sig få skadegörare som man hittills varit skyddad ifrån. Sammantaget har regeringen och riksdagen konstaterat att vi icke på jordbruksområdet kan gå lika långt i våra strävanden att harmonisera som vi kan och vill göra när det gäller industrin, tjänster och annat. Carl Frick sade att vi bara önskar utredningar och inte gör någonting i praktiken. Han nämnde kemikalieanvändningen i jordbruket som exempel. Det är emellertid så att riksdagen så sent som i juni på regeringens förslag har beslutat om en lång rad viktiga miljöåtgärder just för att begränsa användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel samt det läckage från jordbruket ut i våra vatten som i dag är ett dominerande miljöproblem. Avsikten är ju att halvera läckaget av framför allt kväve men också av andra ämnen fram till sekelskiftet. Det målet och en lång rad konkreta åtgärder — inte alls bara utredande — fattade ju riksdagen beslut om så sent som i juni. Självfallet måste vi gå vidare med denna typ av frågor. Vi har t.ex. satt ut en kontrollstation 1991 för detta arbete. Lennart Brunander tog också upp frågan om annan användning av vår mark än för matproduktion. Det är en viktig fråga. Vi satsar nu betydande belopp på forskning för att ge möjlighet att utveckla energigrödor, industrigrödor — alltså grödor som kan användas t.ex som insatsvaror i den kemiska industrin — , medicinalväxter och en lag rad andra tillämpningar av nischgrödor. Självfallet är detta aspekter som vi måste ha i åtanke då vi diskuterar nya medel inom jordbruket och jordbrukspolitiken. Bengt Rosén har frågat om formerna för en utredning. Jag upprepar att jag har för avsikt att inom den närmaste framtiden bjuda in representanter för riksdagspartierna, jordbruksnäringen och konsumenterna för att fortsätta de jordbrukspolitiska samtalen.

Herr talman! Skämtsamt sagt vill jag varna för parallellen med den engelska komediserien Javisst, herr minister. Den ministerns statssekreterare var också vänlig, lika vänlig och tillmötesgående som herr ministerns statssekreterare. Jag vill bara poängtera att risken är uppenbar. Jag tackar för svaret. Ministern har varit öppen och svarat på mina frågor. Det gäller att finna en harmonisering med EG som kan gå så långt som möjligt utan att vi äventyrar de frågor som vi diskuterar i dag och de intressen som vi vill slå vakt om. Jag vill säga till ministern att jag hade tänkt ta upp en annan sak som också nämns i ESO-rapporten, nämligen markvärdena som tycks vara det revolutionerande i svensk jordbrukspolitik. Kan man bara få ner markvärdena tycker man sig kunna lösa de flesta problemen. Jag skall inte argumentera vidare i denna fråga, eftersom repliktiden och antalet repliker inte ger utrymme för detta. Dessa frågor inrymmer ganska intressanta aspekter som också hade varit värda att diskutera. Om ESO-rapportens intentioner skulle uppfyllas skulle de få katastrofala följder för svenskt jordbruk och svensk landsbygd.

Fru talman! Jordbruksministern tog upp anpassningen till EG. Det är naturligtvis på det sättet att svenskt jordbruk i stor utsträckning är beroende av vad som händer i världen. Svenskt jordbruk har också goda möjligheter att konkurrera. Det svenska jordbruket har inte större stöd än jordbruket ute i Europa; stödet är väl ungefär lika stort, men samtidigt ställer vi andra krav på det svenska jordbruket än vad man gör på jordbruket ute i Europa. Det är viktigt att det svenska jordbruket för den skull har ett visst skydd, så att konkurrensen blir något så när likvärdig. Jag tror alltså att det finns vissa bekymmer vid anpassningen till EG, och det är viktigt att understryka vad jordbruksministern sade om att vi inte kan gå hur långt som helst. Vi har både miljöhänsyn och andra skäl för att göra undantag — inte minst att livsmedlen skall vara av god kvalitet. Det är bra att jordbruksministern säger att det är viktigt att få fram nya produkter, men det är inte bara forskning som behövs för att åstadkomma detta. Vi måste också utveckla tekniken och skapa marknader för de nya produkterna, så att jordbruket får avsättning för dem. Det är först då vi får användning för de nya produkterna. Rapporten från finansdepartementet talar om stöd till jordbruket och man sätter i det sammanhanget likhetstecken med de införselavgifter vi har avseende jordbruksprodukter som importeras till Sverige. Egentligen är inte hela summan av införselavgifterna ett stöd till jordbruket, utan det fungerar som ett stöd till jordbruket gentemot en lågprisimport av varor till världsmarknadspris som inte har något gemensamt med produktionspriser och som inte skulle vara en verklighet om vi inte hade någon jordbruksproduktion i Sverige. Då fick vi naturligtvis betala de produktionskostnader som dessa länder har, och de är helt andra. Med detta sätt att se saken krymper det s.k. stödet och blir betydligt mindre. Kampanjen att hela Sverige skall leva är viktig, men frågan är om jordbruksministern och regeringen menar allvar med den. Om det är så måste regeringen också slå vakt om jordbruket. Det vore bra om vi i dag kunde få detta bekräftat. Den sista fråga Sven Eric Lorentzon tog upp handlade om en sänkning av markvärdena. I första hand är det inte jordbruksproduktionen som höjer markvärdena, utan det är intressen utanför jordbruket som konkurrerar om marken. Det är på det sättet som markvärdena höjs. Detta förhållande kommer vi inte ifrån med de åtgärder som här nämns. Det krävs helt andra åtgärder för detta.
Fru talman! Alla är uppenbarligen överens om att något måste ske med det svenska jordbruket med hänsyn till den enorma kemikalieanvändningen. Vi har länge vetat att det är dåligt ställt med jordbruket. Det är alltså inte så att vi har saknat kännedom om de förödande verkningar som kemikalierna sedan väldigt många år har på ekosystemen. Därför är det litet ledsamt, tycker jag, att höra Bengt Rosén säga att vi måste tillsätta en utredning och att vi skall arbeta i lugn och ro. Miljöpartiet har den bestämda uppfattningen att det är ganska bråttom att komma i gång med ett konkret arbete. Precis som Bengt Rosén sade tidigare tar ju en omställning av det svenska jordbruket tid.

Fru talman! Först vill jag säga följande till Lennart Brunander om stödet till det svenska jordbruket och anpassningen till EG. OECD kommer i november att offentliggöra den studie av det svenska jordbruket som organisationen nu arbetar med. Utifrån den kan vi jämföra stödet till det svenska jordbruket med stödet till andra länders jordbruk. OECD gör ju s.k. länderstudier för de olika medlemsländerna, och i november kommer vi alltså att få ett diskussionsunderlag som gäller just vårt land. Vad vi hittills kan se är att Japan har det allra högsta jordbruksstödet, därefter kommer ingenting och ingenting och sedan kommer Norge och Finland. Efter det kommer Sverige, sedan EG, så USA och många av jordbruksexportörerna i Asien, Nordamerika, Canada osv. och sedan kommer Australien. Nya Zeeland är det land som har minst stöd. Sveriges stöd ligger något över EG:s, ganska nära men ändå något över. Vårt stöd är klart högre beträffande vissa animalieprodukter. Det kan diskuteras om spannmålsstödet ligger strax över eller på samma nivå som EG:s, det skiljer litet mellan olika år. Schweiz och Österrike har inte undersökts ännu, men jag skulle tro att de ländernas stöd också ligger något över EG:s. Ungefär så ser väl stödet ut i de olika länderna. Därmed är vi inne på de internationella frågorna. Annika Åhnberg frågade mig i förra repliken om den internationella utvecklingen. Jag vill säga till henne att det som nu skall ske i december, alltså vid GATT-förhandlingarnas kontrollstation, är ett försök att se om vi kan kombinera kortsiktiga åtaganden, som en del länder önskar, med långsiktiga åtaganden som andra förespråkar. På den punkten är det så att EG och också stora exportörer som Canada, Australien, en del u-länder och den typen av länder som ingår i den s.k. Cairns-gruppen önskar en frysning av det traditionella jordbruksstödet. Det produktrelaterade stöd som många länder, däribland även Sverige, har skall alltså frysas, medan andra typer av stöd skall tillåtas växa i stället, dvs. sådana stödformer som inte snedvrider handeln på samma sätt. Framför allt USA har sagt att man inte vill gå in i den diskussionen förrän man har fått åtaganden från andra länder att också diskutera den långsiktiga neddragningen av gränsskyddet. Ungefär där har diskussionen stått ganska länge. Från en del länder säger man: först kortsiktsåtgärder, från andra länder säger man: först långsiktiga åtaganden. Huruvida man kommer att kunna finna någon form av kombination av kortsiktsoch långsiktsåtaganden i kontrollstationen i december är, som jag sade i mitt första inlägg, en öppen fråga. Det tror jag inte går att bedöma i dag. Annika Åhnberg tog upp en lång rad mycket viktiga konsumentkrav på livsmedlens kvalitet, men på en punkt måste jag rätta henne. Jag fick intrycket att Annika Åhnberg menade att vi i Sverige skulle tillåta genmanipulation på djur för att de skall tillväxa. Det tillåts alltså inte i Sverige, utan tvärtom har vi tagit upp den frågan speciellt i den djurskyddslag som riksdagen antog. Vi har samma uppfattning som Annika Åhnberg, att man icke skall tillåta genmanipulation på djur i tillväxtbefrämjande syfte i Sverige.

Fru talman! Att skattefrågorna skulle komma att spela en framträdande roll i årets valrörelse var nog en närmast allmän förutsägelse. Vi i folkpartiet är därför inte särskilt överraskade över det utrymme som skattefrågorna fick. Däremot är vi ytterligt förvånade över den bristfälliga analysen av de olika partiernas förslag. Statsministern talade i går om att siffror och tabeller kan visa vilka som är vinnare resp. förlorare, men i varje fall gjorde inte de skattetabeller som redovisades i valrörelsen detta. För var någonstans i dessa tabeller kunde man utläsa den skada som de höga marginalskatterna förorsakat svensk ekonomi under en lång följd av år? Var fanns kostnaderna för alla strejker och konflikter på arbetsmarknaden? Var fanns kostnaderna för de onödiga prisökningarna? Var fanns förlusterna i fråga om konkurrenskraft för svensk industri och devalveringsförlusterna? Sist men inte minst: Var återfanns de förlorare som Bengt Westerberg tog fram i gårdagens debatt — alla de som fastnat i operationsköerna, därför att nuvarande marginalskatter avhåller människor från att göra viktiga insatser inom sjukvården? Hur visar man mänskligt lidande i skattetabeller? Nej, det är sannerligen inte lätt att visa de totala effekterna av skattesystemet i tabellform. Skatteområdet är ett område där det är lätt att lägga ut dimridåer. I årets valrörelse gick det åt så mycket rökgasammunition att inte ens de statistiska effekterna i omläggningsögonblicket kom fram på ett korrekt sätt. Fru talman! Det är ett ganska välkänt faktum att sjukvården lider av en allvarlig personalbrist. Det talade man om alldeles nyss här i kammaren. Runt om i vårt land försöker nu sjukvårdsansvariga bl.a. genom ändrad schemaläggning och flextider att förmå sjukhuspersonalen att arbeta mera. Några timmar mer i veckan och att få folk att gå från halvtid till heltid är vad man vill åstadkomma. Men man har sannerligen inte, som Bengt Westerberg påpekade i gårdagens debatt, skattesystemet på sin sida. Jag skall belysa de ekonomiska konsekvenserna av att gå från halvtid till heltid för den sjuksköterska eller den läkare som Bengt Westerberg talade om. Låt oss börja med sjuksköterskan, och låt oss räkna med en årsarbetstid om 1 700 timmar. Låt oss, för att det skall vara enkelt att följa med i exemplet, räkna med en månadslön på 10 000 kr. För att inte göra avdragsexercis av exemplet antar vi att sjuksköterskan inte har några underskottsavdrag. Grundavdrag 10 000 kr., schablonavdrag 3 000 kr. och 1988 års skatteskala är vad som gäller. Frågan är alltså: Vad blir nettoförtjänsten för en halvtidstjänst om 850 timmar och vad blir förtjänsten för de ytterligare 850 timmar som en övergång till heltid betyder? Halvtid ger uppenbarligen en årsinkomst av 60 000 kr. Kvar efter skatt blir 43 450 kr. Timlönen efter skatt blir då drygt 51 kr. — en ganska hygglig lön, skulle jag vilja säga. Hur blir det nu om sjuksköterskan i vårt exempel går upp till heltid? Vad blir den ekonomiska ersättningen för ytterligare 850 timmars arbete? Jo, skatten ökar så kraftigt att timlönen efter skatt sjunker till drygt 39 kr. för denna extra halvårsinsats. Nog känns det skönt, fru talman, att bli uppskattad på jobbet, men denna sorts uppskattning är väl ändå litet väl häftig, när den ökade arbetsinsatsen betalas med 12 kr. mindre i timlön efter skatt. Ändå är det inte slut med detta — det vet alla i denna kammare. Vid övergång från halvtid till heltid minskar eller försvinner bostadsbidraget, och dagisavgiften ökar för den som har barn. Vad är det då som exemplet visar? Jo, det är just effekterna av marginalskatten, hur grundavdraget och progressiva, stegvis ökade, skattesatser får denna drastiska verkan vid inkomstlägen där miljontals högst vanliga löntagare befinner sig. För den händelse att någon tror att miljöpartiets skatteförslag innebär en ljusning, kan jag försäkra att det inte är så, utan precis tvärtom. Miljöpartiets skatteskala betyder en lönesänkning med drygt 18 kr. i timmen för den extra halvårsinsatsen, dvs. en sänkning med drygt en tredjedel av lönen efter skatt. Böter på arbete är den formulering som ligger närmast till. Snart hamnar väl skattetabellerna i brottsbalken. Hur ser det då ut för läkaren som går från halvtid till heltid? Bengt Westerberg brukar tala om risken för att denne i stället för att operera stannar hemma och reparerar. Ligger det något i dessa farhågor? Ja, döm själva! Med samma uppdelning som i exemplet med sjuksköterskan får läkaren se sin lön efter skatt sänkt till mindre än hälften för det extra halvåret. Inte är det väl att förundra sig över, om tanken kommer krypande hos läkaren att han skall försöka hitta något som kan löna sig bättre. För honom kan det t.o.m. vara roligare, friare och mer omväxlande att reparera eller vad han nu väljer att syssla med. För patienterna kan det vara ödesdigert. Fru talman! Jag talade inledningsvis om dimbildningen på skatteområdet i årets valrörelse. Som något annat än en ren dimbildning och taktisk manöver kan jag inte se finansministerns tilläggsdirektiv till kommittén för indirekta skatter gällande sänkt moms på maten. Det var ett försök att avföra en besvärlig fråga från dagordningen. Många människor lurades av denna smarta manöver att tro att socialdemokraterna hade ändrat uppfattning. Själv har jag träffat många människor, främst äldre, som hoppades att maten nu skulle bli billigare och att någon annan skulle få betala. Hur skulle det vara om ni socialdemokrater här och nu gav besked om hur det förslag ser ut som ni vill införa och därför utreda? Det kan faktiskt vara dags att också vpk, miljöpartiet och centerpartiet börjar spela med öppna kort. Fram med era hemliga interna beräkningar! På vilken mat skall momsen sänkas? På vad skall momsen höjas? Vad kommer en barnfamilj om två vuxna och två barn att tjäna på era förslag? Några beräkningar måste ni väl ha gjort kring ett förslag som ni så envist framför år efter år. Inte kan det väl bara vara det att förslaget är populärt och vinner röster som gör att ni driver frågan? Det är ett känt faktum att maten är mycket dyr i Sverige i jämförelse med andra länder. Folkpartiet har därför föreslagit åtgärder på jordbrukspolitikens område som kan medverka till att priserna sjunker. Vi har föreslagit sänkta skyddstullar med samma syfte. När det gäller stöd till barnfamiljerna har vi föreslagit direkta åtgärder, som en höjning av barnbidragen, i stället för att krångla till mervärdeskattesystemet, som ändå inte ger någon lindring. Socialdemokraterna talar i direktiven om högre moms på varaktiga kapitalvaror, och även andra partier är inne på detta. S.k. sällanköpsvaror skall beläggas med högre moms. Jag måste säga att jag är överraskad över att dessa förslag har lagts fram just inför årets valrörelse, som i hög grad har handlat om energin och miljön. De två kanske största varugrupperna är ju bilar och vitvaror. De senare, dvs. spisar, kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner och andra hushållsapparater, har tillmätts en stor betydelse då det gäller att spara energi för att underlätta en snabbare kärnkraftsavveckling. Då borde väl priset på dessa varor sänkas, för att inköp skall stimuleras och underlättas. Hur kan övergången till energisnålare apparater bli snabbare om de görs dyrare? Det skulle vara bra om någon ville förklara detta. Vad bilarna beträffar gäller det att påskynda övergången till en ny, avgasrenad bilpark. Gör man detta genom att höja priset på bilar? Hittills har ju inköp av katalysatorförsedda bilar subventionerats genom den s.k. avgasrabatten. Hur går detta, att människor skall tvingas behålla sina gamla bilar längre, ihop med arbetet för en renare miljö? Fru talman! Mycket siffror och litet ideologi — det var i går många talares sammanfattning av valrörelsen 1988. Jag håller gärna med. När jag funderade över vad jag skulle ta upp här i dag kom jag att tänka på ett sådant försök att föra in ideologi i valrörelsen som jag tror kan vara ganska betecknande för fattigdomen. Jag tänker på Ingvar Carlssons försök att tillskriva socialdemokratin äran av de svenska tennisframgångarna. Jag trodde faktiskt att det hela var ett skämt, men så småningom fick jag klart för mig att statsministern menade allvar. Så här står det i Dagens Nyheter den 15 augusti 1988 i ett referat från ett valmöte i Växjö: ”Det finns nämligen en socialdemokratisk ideologisk dimension bakom de svenska tennisframgångarna, enligt Carlsson. Breddidrott och elit hör ihop. Kommer de borgerliga och tafsar på den svenska välfärden som gjort tennisframgångarna möjliga så lovar socialdemokraterna att sätta emot stenhårt, säger Carlsson.” Jag har fortfarande i dag svårt att hålla mig allvarlig inför denna ideologiska profilering. Men om jag för ett ögonblick skulle försöka ta Ingvar Carlsson på orden, vill jag fråga hur sambandet mellan tennisframgångar och social välfärd då ser ut. Sverige hade duktiga tennisspelare före Björn Borg. Det var Kalle Schröder, Sven Davidson, Janne Lundqvist och många fler. Marcus Wallenberg var duktig och tillhörde svenska eliten. I sanningens namn var det väl ändå med Björn Borg som de riktigt stora framgångarna kom. Han har gått till tennishistorien för sina fem Wimbledonsegrar i svit. De kom under åren 1976-1980. Säga vad man vill, men nog ställer det här socialdemokraternas tal om social nedrustning under den borgerliga regeringsperioden i ett nytt ljus. Jag har som sagt inte kunnat ta det här riktigt på allvar. Jag trodde att det var Svenska tennisförbundets enorma satsning på ungdomstennisen, med bl.a. Kalle Anka Cup, som hade burit frukt. Så får man höra att det är socialdemokraterna som ligger bakom. Jag får väl passa på att tacka socialdepartementet och Gertrud Sigurdsen för Stefan Edbergs Wimbledonseger. För att ta mig tillbaka till skatterna, fru talman, har jag till sist ett förslag. Jag föreslår att regeringen tillsätter en arbetsgrupp med skattekunnigt folk — det är vad det handlar om — som får i uppdrag att skapa ett skattesystem som gör att svenska tennisstjärnor inte skall behöva emigrera bara för att de råkar gå till final i en Grand Prix-turnering. Nog skall en svensk tennisstjärna, danad genom ett förtjänstfullt arbete i socialdepartementet, kunna bo kvar i Sverige.

Tjernobylkatastrofen drabbade Sverige genom bl.a. stora nedfall av cesium. Än i dag ökar cesiumhalten i såväl vilt som fisk. Ändå kom Sverige lindrigt undan.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Som framgår av min fråga tycker jag att försvarets personalvårdsnämnd redan i dag har en ändamålsenlig sammansättning. Jag hade naturligtvis tyckt att det varit bra om försvarsministern också tyckt så.
Effekterna skulle bli betydligt värre och kaosartade om det hade varit en svensk reaktor som havererat och medfört liknande utsläpp som i Tjernobyl. Under många år har frågan om befolkningsövningar i närområdena kring svenska kärnkraftverk diskuterats.
Av svaret framgår ändå att försvarsministern i viss mån går mina synpunkter till mötes och utökar antalet ledamöter i nämnden med två, från tio till tolv. Jag tycker i och för sig inte att man kan föra samma resonemang när det gäller en sådan här nämnd som när det gäller verksledningsfunktioner, styrelser som skall sköta en verksamhet.
Det handlar om utrymning, djurtillsyn, inkvartering, livsmedelsförsörjning etc. Övningar med befolkningen kring kärnreaktorerna har inte genomförts. Konferenser med tjänstemän etc. har däremot genomförts. Delar statsrådet uppfattningen att en olycka med radioaktiva utsläpp som följd kan inträffa i alla svenska reaktorer?
Detta är i större utsträckning ett kontaktorgan, där det är viktigt att de myndigheter och organisationer vi har i detta sammanhang och de politiska partierna kan vara företrädda. Jag förstår att det inte är mycket att göra åt detta. Jag får vara tacksam för att försvarsministern ändå har kantrat över åt den sida där jag tycker att han skulle vara.
Om svaret är ja: Varför sker inte övningar med befolkningen runt kärnkraftverken?
Fru talman! Birger Schlaug har frågat mig om jag delar uppfattningen att en svensk olycka med radioaktiva utsläpp som följd kan inträffa i alla svenska kärnkraftsreaktorer och, om svaret på frågan är ja, varför inte övningar med befolkningen runt kärnkraftverken sker. Birger Schlaug har vidare frågat finansministern om hur han planerar att finansiera utrymning av städer och uppbyggandet av nya städer med kanske hundratusentalet bostäder efter en svensk kärnkraftsolycka. Arbetet inom regeringen är så fördelat att jag skall svara även på frågan som ställts till finansministern. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. De svenska kärnkraftverken började år 1980 att genomföra ett omfattande program syftande till att öka de utsläppsbegränsande åtgärderna. Dessa åtgärder — bl.a. installerandet av FILTRA-systemet — skall vara slutförda senast den 31 december 1988. Härigenom minskar de redan mycket små riskerna för ett utsläpp.

Utredningen anför vidare att även om både beräkningar och erfarenheter visar att sannolikheten för en omfattande reaktorolycka är mycket liten — och sannolikheten enligt gjorda beräkningar för att filteranläggningen då inte skall fungera också är mycket ringa — går det enligt utredningens mening inte att helt bortse från risken. Mot den bakgrunden anser utredningen att det äveni fortsättningen behövs en omfattande planering för åtgärder vid utsläpp av radioaktiva ämnen från de svenska kärnkraftverken. Utan att föregripa utredningens vidare arbete vill jag framhålla att jag delar uppfattningen om behovet av en fortsatt omfattande beredskapsplanering. Sedan tidigare skall länsstyrelserna i län med kärnkraftverk ha en plan för räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen. I och med räddningstjänstlagens ikraftträdande den 1 januari 1987 gäller denna skyldighet samtliga länsstyrelser. Länsstyrelserna i län med kärnkraftverk har en omfattande planering för de åtgärder som behöver vidtas i händelse av en olycka i kärnkraftverket. Planerna behandlar bl.a. frågor om alarmering av befolkningen runt verket och om utrymning. Myndigheterna bedriver en omfattande utbildningsverksamhet och genomför varje år ett flertal större övningar, stabsövningar och funktionsövningar. Som Birger Schlaug väl känner till måste beredskapsövningar med befolkningen grundas på frivillighet. Sådana övningar vållar den enskilde avsevärda praktiska och ekonomiska problem. Bl.a. mot den bakgrunden har man inom kärnkraftsberedskapen koncentrerat åtgärderna på själva planläggningen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att utredningen om kärnkraftsberedskapen bl.a. skall belysa behovet av utbildningsoch övningsverksamhet. Jag har ingen anledning att nu — innan utredningen har lagt fram sitt slutbetänkande — förorda någon ändring av den nuvarande inriktningen. Frågor om ansvarighet för skador som uppstår till följd av en olycka i ett kärnkraftverk regleras i atomansvarighetslagen . Huvudregeln är att skada skall ersättas av anläggningens innehavare. Innehavaren har s.k. strikt ansvar, dvs. han är ansvarig även om det inte kan påvisas att han har orsakat skadan. Innehavarens ansvar är för varje olycka begränsat till 500 milj.kr., 800 milj.kr. fr.o.m. den 1 januari 1989. Kan en ersättningsberättigad inte få ut ersättning från innehavaren lämnas ersättning av staten. Det högsta sammanlagda belopp som kan utbetalas är för närvarande 3 miljarder kronor. Skulle, mot förmodan, en olycka som i Tjernobyl inträffa i Sverige — vilket Birger Schlaug tydligen ändå befarar — kan jag försäkra honom om att regeringen i det läget snabbt kommer att föreslå riksdagen att ställa de medel till förfogande som behövs.

Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag konstaterar att finansministern inte vill svara på frågan om hur regeringen tänker klara finansieringen av en kärnkraftsolycka. Det förstår jag. Det svaret är litet svårt att ge, eftersom det helt enkelt är svårt att finansiera sådana följder. Det finns några grundläggande fakta i denna fråga som bör tas upp. Staden Tjernobyl ligger — eller snarare låg, eftersom den håller på att rivas — 20 km från reaktorn. Staden Köpenhamn ligger ungefär 20 km från reaktorn i Barsebäck. Statens energiråd har slagit fast att en olycka med lika stora utsläpp som eller större än de i Tjernobyl kan inträffa i alla svenska reaktorer, även om de har filteranläggningar. — Föranleder inte detta en viss tankemöda i regeringskansliet? Om det händer, vad gör ni? Tjernobyl kostade ryssarna över 100 miljarder kronor. Dessutom skall man riva en stad. Nya städer byggs upp med tiotusentals bostäder. Vad skulle det kosta i Sverige? Inte nöjer sig svenska familjer med att bo på ca 40 m?, som ryssarna får sig tilldelade. Vad kostar det att sanera Malmö eller att bygga ett nytt Malmö? 500 miljarder, 700 miljarder eller 1 000 miljarder? Några övningar med befolkningen i riskzonerna planeras uppenbarligen inte. Jag är ganska besviken. Däremot är nog kärnkraftsetablissemanget väldigt nöjt över dessa besked. Evelyn Sokolowski, av många kallad kärnkraftsmaffians egen betongmormor, har i ett brev till Sveriges civilförsvarsförbund skrivit att befolkningsövningar är onödiga, eftersom de oroar folk. Det är kanske litet oro vi behöver! Jag skulle ändå vilja ställa en direkt fråga till regeringen, även om jag inte tror att jag får något klart svar: Gillar ni att spela rysk roulett fram till år 2010?

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Kockums Marin AB i Malmö inom överskådlig framtid fortfarande kommer att vara huvudleverantör av ubåtar till den svenska marinen. Låt mig erinra om att i propositionen om totalförsvarets fortsatta utveckling anfördes bl.a. att ubåtsförband bör ges prioritet i den fortsatta utvecklingen av krigsorganisationen. Den inriktning som då redovisades gäller fortfarande för utveckling, konstruktion och produktion av nya ubåtar under 1990-talet och i början av 2000-talet. Kockums Marin AB är och har under lång tid varit huvudleverantör av ubåtar till svenska försvaret. Jag finner ingen anledning att för överskådlig framtid föreslå något som ändrar detta förhållande.

Fru talman! Det är en oskriven lag i den här församlingen att man skall tacka för svaret och sedan säga att man inte är nöjd med det. I detta fall måste jag säga att jag är mycket nöjd med det svar som statsrådet gav. Orsaken till min fråga är att det har förts vissa diskussioner om att ändra ubåtstillverkningen i Sverige, men jag är tacksam för det klara svar som statsrådet gav. Men jag vill samtidigt ha svar på en liten följdfråga, som faktiskt är ganska väsentlig. Trots allt har inte den svenska marinen resurser att beställa mer än ett visst antal ubåtar. Kockums Marin är ett stort företag med stor kapacitet, ett företag med produkter som andra länder är mycket intresserade av. Jag skulle vilja ställa följande fråga till statsrådet: Är statsrådet beredd att medverka till att Kockums Marin i Malmö även framöver kommer att ha möjlighet att exportera sina ubåtar och sitt ubåtskunnande till andra länder?

Fru talman! Knut Wachtmeister har — mot bakgrund av att riksdagen i våras avskaffade åldersgränsen för valbarhet till nämndeman i domstol — frågat mig om jag avser att föreslå ett slopande av åldersgränsen för ledamot i taxeringsnämnd. Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnd förrättas normalt av kommunfullmäktige för en period av tre taxeringsår. För närvarande gäller att varje myndig svensk medborgare, som inte har fyllt 70 år, är valbar till ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd. T höst förrättas val för taxeringsåren 1989-1991. För dessa val avser jag inte att föreslå att åldersgränsen slopas. Frågan har emellertid kommit upp också i ett annat sammanhang. Skatteförenklingskommittén har nämligen i sitt nyligen avlämnade slutbetänkande bl.a. föreslagit att taxeringsbesluten i framtiden skall fattas av skattemyndigheterna och inte som hittills av taxeringsnämnderna. I varje skattemyndighet skall finnas en lekmannadominerad skattenämnd. För dessa lekmän har kommittén inte föreslagit någon åldersgräns. De nya reglerna föreslås gälla fr.o.m. 1991 års taxering. Betänkandet är nu ute på remiss och när remissinstanserna har sagt sitt skall jag ta ställning till de förslag som kommittén har lagt fram.

Fru talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret. Redan i början av 1980-talet slog konstitutionsutskottet fast att det måste vara väsentligt att ingen övre åldersgräns skulle förekomma för offentliga uppdrag. Det var alltså i högsta grad på tiden när riksdagen i våras enhälligt avskaffade 70-årsgränsen för valbarhet till nämndeman i domstol. Valperiodens längd förkortades samtidigt från sex till tre år. Därigenom anpassades tiden till den som gäller för nämndeman enligt taxeringslagen. 70-årsgränsen för valbarhet som ledamot i taxeringsnämnd finns däremot, som bekant, fortfarande kvar. Jag hade hoppats på ett något mer positivt svar. Hade riksdagen i våras lagt fram ett förslag om slopande av gränsen för valbarhet som ledamot i taxeringsnämnd samtidigt med slopandet av gränsen för nämndeman i domstol skulle det ha varit ett incitament till att det inte skall finnas någon sådan åldersgräns i skattenämnd — den skattenämnd som vi enligt finansministerns redogörelse så småningom skall ha. Ytterligare ett skäl att slopa 70-årsgränsen är att antalet nämndemän i tingsrätt bara är tre medan antalet i taxeringsnämnd för närvarande är fem-åtta. Det gör det lättare att få en åldersskiktning i en taxeringsnämnd. Jag tackar för svaret och väntar mig inte någon ytterligare replik från finansministern, eftersom ärendet nu skall ha sin gång.

Fru talman! Ulla Orring och Mats Lindberg har frågat mig om placeringen av en tjänst vid Sveriges geologiska undersökning som ansvarig för borrkärnearkivet i Malå i Västerbottens län. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Statsmakterna har beslutat att inrätta ett centralt nationellt borrkärnearkiv i Malå i Västerbottens län. Vid valet av lokaliseringsort har hänsyn tagits till att en väsentlig del av prospekteringen bedrivs i denna del av landet. Vidare har regionalpolitiska hänsyn vägts in liksom även omständigheten att det finns lämpliga förrådslokaler i Malå. Riksdagen har anvisat medel dels för uppbyggnaden av arkivet, dels till driften under budgetåret 1988/89. På grundval av riksdagens beslut har regeringen i regleringsbrev avseende innevarande budgetår föreskrivit att av de anvisade medlen 1,75 milj.kr. skall användas för driften av borrkärnearkivet i Malå. I detta belopp ingår bl.a. medel för en handläggare. Enligt vad jag erfarit rekryterar SGU nu med placering i Uppsala en ansvarig geolog för uppbyggnad och drift av borrkärnearkivet i Malå. I ett första skede av uppbyggnaden av det centrala borrkärnearkivet ingår att ta hand om och även gallra i de arkiv som i dag finns i Vintrie, Håksberg, Vallentuna och Lövsta. Samtliga dessa orter ligger i Sydoch Mellansverige.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

Fru talman! Jag tackar för svaret, men jag måste säga att det var minst sagt uppseendeväckande. Förslaget om att det skulle inrättas ett centralt borrkärnearkiv i Malå framfördes i den regionalpolitiska propositionen, och avsikten var att stärka förutsättningarna i inlandet och framför allt i den centrala gruvorten Malå. Nu säger statsrådet att i ett första skede av uppbyggnaden skall borrkärnearkivet och den ledande tjänsten placeras i Uppsala. Jag måste fråga industriministern: Innebär en aktiv regionalpolitik för norra Norrlands inland att den ledande tjänsten inom borrkärnearkivet skall placeras i Uppsala? Var det Uppsalaregionen som skulle stärkas eller var det norra Norrlands inland? I regeringens proposition om särskilda insatser för Bergslagen och norra Norrlands inland och i industridepartementets förslag sägs inte ett knyst om att visserligen skall man bygga upp arkivet, men den ledande tjänsten får vi inte i Malå, utan den går till Uppsala. Är det här hederligt? Vilka blir konsekvenserna? Hur länge kommer tjänsten att vara placerad i Uppsala? Kan det kallas en investering för Malås framtid att placera geologtjänsteni Prot. 1988/89:12 Uppsala? 20 oktober 1988 Jag anser att detta är minst s; örande, och jag tycker att industrimig inst sagt upprörande jag tycker att industrimi Öm lökallsering av.ed nistern måste förklara vad han menar med att man skall stärka norra Frastr Norrlands inland. EN It borrkärnearkiv inom SGU

Fru talman! Industriministern och jag talar om två olika saker. Jag talar om att bygga upp ett borrkärnearkiv i Malå och industriministern talar om att avveckla en del av den verksamhet som finns i Lövsta, Vintrie och Håksberg. Det är två olika saker. Jag vet att det finns en kompetent geolog som mycket väl skulle kunna söka tjänsten som chef för borrkärnearkivet. Jag understryker att det är en mycket stor besvikelse att vid tillkomsten av det centrala borrkärnearkivet krånglar regeringen och börjar med att tillse att tjänsten som ansvarig placeras i Uppsala. Jag och många med mig tycker att detta är felaktigt, och det blir säkerligen en stor besvikelse för malåborna att få det här beskedet.